Herr talman! Låt mig bara säga att med de utgångspunkter jag har när det gäller sysselsättningen vid Bollnäsverkstaden tycker jag att det är mycket bra att vi är många som arbetar med denna fråga. Sedan har jag kanske under debattens gång kommit underfund med att felet med min interpellation inte var att jag var sent ute utan snarare att jag som interpellant tillhörde ”fel parti.”

Herr talman!

Inledningsvis vill jag framhålla att affärstidsnämnden inte lämnat någon sammanfattande bedömning av verkan av fri affärstid. Min redogörelse i det följande grundar sig därför på de uppgifter som lämnats i nämndens löpande rapportering. Nämnden har hittills färdigställt 13 undersökningar rörande förändringar av affärstiderna och av de handelsanställdas anställningsförhållanden. Kompletterande undersökningar har utförts bl.a. avseende lokala avvikelser i öppethållandet. Nämndens senaste rapport avser utvecklingen fram t.o.m. augusti 1974. Nämnden anför att dess undersökningar visar att för handeln som helhet små förändringar inträffat i det kontinuerliga öppethållandet sedan årsskiftet 1971/72. Med kontinuerligt öppethållande avses då att butiker har öppet minst tre söndagar per månad. Utvecklingen är dock inte enhetlig, och för varuhusen är förändringarna mera påtagliga. Dessutom förekommer mellan olika orter stora avvikelser i öppethållandet. För varuhussektorn gäller enligt nämnden att andelen varuhus med kontinuerligt söndagsöppet ökade från 7 96 i november 1971 till 29 926 i december 1972. Andelen varuhus med söndagsöppet har därefter sjunkit. Sålunda noterades för augusti 1974 den lägsta nivån sedan affärstidslagen slopades. Andelen livsmedelsbutiker med kontinuerligt söndagsöppet har varit tämligen konstant. Beträffande förhållandena under decembermånaderna gäller att under december 1973 höll betydligt fler varuhus kontinuerligt öppet på söndagar än vad som var fallet i december 1972. Uppgift för december 1974 saknas än så länge. Vad gäller de handelsanställdas anställningsförhållanden konstaterar nämnden att arbetstiden har minskat för den fast heltidsanställda personalen vid varuhusen främst till följd av den arbetstidsförkortning som genomfördes år 1972. För den fast deltidsanställda och för den extra och tillfälligt anställda personalen vid varuhusen har däremot arbetstiden ökat. Detta är särskilt markant för den sistnämnda personalkategorin. Beträffande andelen arbetstimmar på övertid och på obekväm arbetstid har den minskat för den fast heltidsanställda personalen men ökat för övrig butikspersonal. Affärstidsnämnden har genomfört en undersökning av kundstrukturen i söndagsöppna butiker och håller på med en analys av materialet. En redovisning av den betydelse som söndagsöppet har från konsumentsynpunkt kommer att ges i nämndens slutrapport. Beträffande tidsplanen vill jag erinra om att riksdagen förra året uttalade att affärstidsnämndens resultat bör avvaktas. Därefter bör nämndens material analyseras av en utredning som också bör anvisa erforderliga åtgärder. Affärstidsnämnden beräknas avsluta sitt arbete inom kort. Den av riksdagen begärda utredningen kommer därefter att tillsättas omedelbart.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för hans svar på mina frågor, för den allmänna redogörelsen och för beskedet att den av riksdagen begärda utredningen skall tillsättas när affärstidsnämndens slutredovisning inom kort föreligger. Om jag inte är fel underrättad kommer nämnden att göra sin slutredovisning under mars månad. Jag drar den slutsatsen av handelsministerns svar att det då blir en särskild utredning som skall analysera affärstidsnämndens undersökningar och därefter föreslå åtgärder. Som vi vet varierar öppethållandet ganska mycket från ort till ort, och det är egentligen svårt att finna orsakerna till de här variationerna. Man kan säkert säga att de är flera, och det kan vara rätt svårt att analysera dem. Men jag tror att den främsta orsaken till att utvecklingen varit så återhållsam på vissa orter är det motstånd som finns såväl bland de anställda och affärsinnehavarna som bland konsumenterna. De affärsanställda har hela tiden varit emot helgöppet, om jag nu får använda det ordet som en sammanhängande term för tiden mellan lördagseftermiddagarna och helgdagsaftnarna fram t.o.m. söndagar och helgdagar. Men de affärsanställda trodde från början att detta öppethållande skulle kunna begränsas med det 100-procentiga tillägg för obekväm arbetstid som man avtalade sig fram till när det begav sig i slutet på 1971. Så har emellertid inte skett. Handelsanställdas förbund har då försökt att komma fram avtalsvägen vid ett par tillfällen, men arbetsgivarna har i den situationen hänvisat till lagstiftning. Det är också, herr talman, Handelsanställdas förbunds inställning — man menar att här krävs det en lagstiftning. Det framgår framför allt av det yttrande som de handelsanställda avgav över förra årets motioner. Även på arbetsgivarhåll finns det säkert många som inte har någon större önskan att hålla helgöppet. Ibland kan de dock tvingas till det av konkurrensskäl. Om t.ex. ett varuhus på en ort beslutar sig för att ha helgöppet, så måste ofta de andra följa efter. Efter det att jag hade framställt min interpellation i januari fick jag ett brev från en affärsman i Malmö, som skrev så här: ”Sannerligen har Du den absoluta majoriteten av de svenska köpmännen bakom Dig om Du lyckas i Din strävan att få en bättre ordning till stånd. Den nuvarande oordningen är helt odräglig.” Det var hans kommentar. Att det ute hos allmänheten finns ett starkt motstånd mot de fria affärstiderna framgår av de motioner som återkommer här i riksdagen år efter år. Jag har räknat ut att det i år är 38 riksdagsledamöter som har skrivit under sådana motioner — om jag nu har fått med alla. Inom socialdemokratin har också flera partidistrikt uttalat att man vill ha af färstidslagen tillbaka. Jag förutsätter att sådana beslut inte hade kommit till utan att det funnits en stark vilja bakom. Jag känner inte till alla distrikt som fattat sådana beslut, men man har gjort det i Stockholm, Östergötland, Gävleborg, Bohuslän och Västerbotten. Jag kan tillägga att mitt eget förbund, Broderskapsrörelsen, också vill ha affärstidslagen tillbaka. Nu finns alltså denna opinion, trots att olägenheterna ändå har varit relativt måttliga. Jag tror att detta tyder på en oro för att utvecklingen skall gå i ogynnsam riktning i tidens längd. Har det en gång blivit vanligt med helgdagsöppet är det säkert svårt att gå tillbaka till det gamla. Min fråga gällde också utvecklingen under decembermånaderna därför att de är speciellt intressanta. Vi vet att öppethållandet just under december är betydligt större än under andra månader. Enligt uppgifter som jag har fått från Handelsanställdas förbund i dagarna ökade helghandeln under december 1974 med 15 96 jämfört med december 1973. Den uppgiften har affärstidsnämnden tydligen ännu inte fått fram. Det fanns samma trend från 1972 och 1973. Det är alltså under decembermånaderna en stark ökning. Givetvis ställer verksamheten just under december stora krav på de affärsanställda, därför att det ju är en månad då även de behöver ha en del ledighet. Vad som nu behövs är enligt min mening att det fattas ett politiskt beslut om huruvida vi vill ha affärstidslagen eller inte, och jag menar att den utredning som skall tillsättas bör ha som utgångspunkt att vi skall ha en ny affärstidslag. Det har jag också framhållit i min interpellation. Men härutöver finns det många frågor som behöver utredas, 't.ex. möjligheterna att lämna dispenser och hur de i så fall skall läggas, de frivaror som måste finnas och sådant. Men såvitt jag förstår är det ett politiskt beslut som här skall till, och jag hoppas att handelsministern tar hänsyn till det när han skriver utredningens direktiv. Herr talman!

Herr talman! Jag vill instämma i vad herr Svensson i Kungälv har sagt. Inom Handelsanställdas förbund finns det en stark opinion för ett beslut om en ny affärstidslag. De förhoppningar vi hyste i samband med att den förutvarande lagen avskaffades har inte infriats. Jag vill därför uttala förhoppningen att den utredning som nu skall tillsättas kommer att arbeta snabbt. Om behovet av en ny och i förhållande till den förutvarande skärpt lagstiftning behövs det egentligen ingen utredning. Utredningen bör därför kunna koncentrera sig på att utreda hur en kom mande lag bör se ut och därefter snarast föreslå en sådan, som därefter kan bli föremål för riksdagens behandling.

Herr talman! Jag har begärt ordet i den här debatten med anledning av att jag i år har motionerat i denna fråga. Det har jag också gjort ett par år tidigare. Jag kan helt instämma i vad herr Svensson i Kungälv här har anfört. Jag vill därutöver också säga några ord. Handelsministern säger att utvecklingen på detta område inte är enhetlig och att det förekommer stora skillnader i öppethållandet mellan olika orter. Det är helt riktigt. På vissa orter har, kan det konstateras, söndagsoch helgdagsöppethållandet ökat, och på andra har det kanske inte ökat. Handelsanställdas förbunds avdelning i Helsingborg företog i höstas en undersökning av öppethållandet. Den visade att en helt vanlig söndag i oktober månad, alltså innan köprushen inför julen hade kommit i gång, hade inte mindre än 59 affärer runt om i Helsingborg öppet. Det är att hälsa med tillfredsställelse att handelsministern nu meddelar att den beslutade utredningen omedelbart kommer att tillsättas när affärstidsnämndens resultat föreligger. Med hänsyn till affärstidsnämndens arbete bör det finnas ett bra underlag för en utredning och därmed möjligheter för utredningen att snabbt behandla frågan. Det är bara att hoppas att riksdagen snarast, utan onödig tidsutdräkt, föreläggs frågan för beslut, så att vi får slut på det kaos som nu råder i öppethållandet på vissa orter.
Herr talman! Efter de föregående talarnas korta och kärnfulla inlägg skall jag försöka att mycket kortfattat besvara eller kommentera de frågor och uttalanden som gjorts. Det är först och främst alldeles klart att det blir en särskild utredning och att dess sammansättning kan behöva bli en annan än affärstidsnämndens. Jag anser det vidare helt klart att utredningsarbetet kommer att kunna bedrivas med snabbhet. För det första finns allt utredningsmaterial nu framtaget — jag anser inte att utredningen skall behöva göra några egna omfattande utredningar annat än i så fall undantagsvis. För det andra avser jag att i direktiven framhålla att skyndsamhet är av nöden. När det gäller önskemålet om direktivens utformning vill jag för dagen nöja mig med att peka på det förhållandet att det beslut där riksdagen begärde en förnyad utredning var så formulerat att utredningen skulle pröva huruvida behov förelåg av en förnyad reglering av affärstiderna. Det är detta beslut jag har att utgå ifrån när jag skall författa direktiven. lansproblemen på grund av de höjda oljepriserna
Herr talman! Herr Burenstam Linder har frågat finansministern dels om han vill redogöra för de förhandlingar som just hållits i Washington, dels om vilken ställning regeringen har intagit till att delta i den särskilda i-landsfonden för betalningsbalansutjämning. Frågorna har överlämnats till mig för besvarande. I Washington sammanträdde den 15 och 16 januari 1975 den s.k. interimskommittén inom Internationella valutafonden. Denna kommitté har 20 ledamöter som representerar fondens samtliga 127 medlemsländer. Det är den norske finansministern som för de nordiska ländernas talan. På dagordningen stod bl.a. frågan om inrättandet av en s.k. oljefacilitet även för innevarande år. Redan under 1974 hade man skapat ett sådant arrangemang som, mycket kortfattat, innebär att valutafonden lånar under sitt namn av oljeländerna och sedan lånar ut pengarna till de länder som främst genom de höjda oljepriserna fått ett stort underskott i sina utrikesbetalningar. I första hand har sådana lån förmedlats till u-länder, även om den största enskilda låntagaren var Italien. Vid valutafondens årsmöte i oktober 1974 tog den brittiske finansministern Healey upp frågan om inrättandet av en väsentligt större oljefacilitet för 1975. Detta förslag stöddes av de nordiska länderna. 1974 års oljefacilitet omfattade ca 4 miljarder dollar. Det brittiska förslaget syftade till ett arrangemang av storleksordningen 20-30 miljarder dollar för år 1975. Under hösten 1974 bereddes det brittiska förslaget inom valutafonden. Fondens direktör, holländaren Witteveen, ansåg att en ram på 7-14 miljarder dollar skulle täcka det mest trängande behovet. En oljefacilitet av denna storlek skulle kunna klara återflödet under 1975 om man också beaktar de möjligheter som finns genom den internationella kapitalmarknaden i övrigt och genom enskilda länders direkta upplåning i oljeländerna. Den tidigare nämnda interimskommittén inom valutafonden hade att ta ställning till detta förslag. Dessutom hade föreslagits olika arrangemang för att söka lätta bördan för de mest utsatta u-länderna. Från valutafondens sekretariat lade man t.ex. fram ett förslag om ett lånearrangemang finansierat genom bidrag dels från oljeproducerande länder, dels från OECD-länder. De finansiella resurser som härigenom skapades skulle överföras till u-länder i form av räntesubvention på lån från oljefaciliteten. Parallellt med interimskommittén sammanträdde också i Washington den s.k. tiogruppen den 9-16 januari 1975. Denna grupp består av USA, Canada, Japan, Storbritannien, Västtyskland, Frankrike, Italien, Neder länderna och Belgien samt Sverige. På dagordningen för detta möte stod bl.a. två andra förslag om återflöde av oljepengar. Några veckor efter valutafondens årsmöte förra året presenterade OECD:s generalsekreterare van Lennep och USA:s utrikesminister Kissinger två liknande förslag om hur i-länderna skulle upprätta ett finansiellt skyddsarrangemang för att klara de mest utsatta i-ländernas behov. Skillnaden mellan förslagen var främst att Kissingerplanen i första hand förutsatte direkta inbetalningar till en fond, medan van Lenneps idé förordade borgensåtaganden för att möjliggöra en på internationell upplåning uppbyggd fond. I bägge förslagen skulle ländernas rättigheter att låna resp. skyldigheter att bidra bestämmas av en på bruttonationalprodukten och utrikeshandeln grundad andel. Skyldigheten att bidra avsåg såväl det ursprungliga lånet som delansvaret vid låntagares eventuella fallisemang. Fondens storlek förutsågs i Kissingers förslag vara ca 25 miljarder dollar. I en särskild teknisk grupp inom tiogruppens ram bearbetades förslagen under december 1974 och januari 1975. Dessa bägge förslag — oljefaciliteten och OECD-fonden — blev föremål för diskussioner i interimskommittén resp. tiogruppen. Inom interimskommittén enades man om att föreslå inrättandet av en oljefacilitet för år 1975. Denna facilitet begränsades dock till 6 miljarder dollar. Från nordisk sida ställde vi oss bakom Witteveens förslag om ett väsentlig större belopp, eftersom vi vill se valutafonden som den väsentliga mekanismen för multilateralt kapitalåterförande. Enligt vår mening är den givna ramen otillräcklig. Vid kommitténs nästa sammanträde, som är planerat att äga rum i juni, skall läget på nytt diskuteras. Därvid torde man ta upp frågan om en utvidgning av ramen. En sådan utvidgning förutsätter dock att det bestämda motstånd uppges som rests från visst håll inom fondens medlemskrets. Sker inte detta torde andra finansieringsvägar få övervägas. Interimskommittén förordade även att lån från oljefaciliteten till de mest utsatta u-länderna skulle ske med reducerade räntor och fonden skulle från övriga medlemsländer söka bidrag för att möjliggöra en sådan räntesubvention. Tiogruppens ministrar hade att för sin del ta ställning till vad man skulle göra med förslaget till en s.k. solidaritetsfond inom OECD för i-länderna. Det bör i detta sammanhang påpekas att en allmän accept av denna fond visade sig vara ett villkor för att man skulle kompromissa fram den tidigare nämnda oljefaciliteten. Från svensk sida anmäldes i diskussionen att man ännu inte tagit ställning till frågan om vår anslutning till solidaritetsfonden. Kommunikén från tiogruppen innebär endast att gruppen är överens om att en sådan fond sedermera borde komma till stånd. Det tekniska arbetet skall närmast slutföras inom OECD:s ram. Detta arrangemang skall således vara öppet för alla OECD-medlemmar. Det finns en rad ännu öppna frågor att lösa i detta förslag framför allt om medlemsländernas insatser skall ske i form av direkta lån till fonden eller borgensåtaganden vid dess upplåning på de nationella och internationella kapitalmarknaderna. Av intresse kan dock vara att beröra lansproblemen på grund av de höjda lansproblemen på grund av de höjda oljepriserna de villkor som man avser att ställa upp för lån från solidaritetsfonden. Låntagaren måste först i maximalt tillbörlig omfattning ha utnyttjat dels sin valutareserv, dels andra kreditmöjligheter. Solidaritetsfonden är således avsedd att vara en sista utväg. Vidare måste låntagaren underkasta sig vissa villkor beträffande sin ekonomiska politik och sin energipolitik för att kunna få lån. Herr talman! Jag har med avsikt redovisat de förhandlingar som hölls i Washington relativt ingående i syfte att klarlägga innebörden av de olika förslag som behandlades. Regeringens ställningstagande till valutafondens oljefacilitet har varit positiv. Ett svenskt ställningstagande till i-ländernas solidaritetsfond torde få ske så småningom, när ett färdigt förslag utarbetats. Detta ställningstagande får då göras med utgångspunkt i alla relevanta omständigheter. Om regeringen finner att ett beslut om Sveriges deltagande bör tas, kommer detta självfallet att underställas riksdagens prövning.

Herr talman! Handelsministern har lämnat en intressant redogörelse för de överläggningar som nyligen har ägt rum i Washington om hur man skall hantera de stora störningar i betalningsbalanserna som oljeprisstegringarna har utlöst. Jag ber självfallet få tacka för den beskrivningen. Överläggningarna har som vi hörde gällt två olika förslag. Jag delar handelsministerns uppfattning att det är viktigt att den internationella monetära fonden får utvidgade möjligheter att ge lån främst åt de underutvecklade länder som hårt har drabbats av oljeprishöjningarna. Handelsministern har däremot egentligen inte haft någonting att säga om det andra förslaget —- det som diskuterades inom tiogruppen — och om ett svenskt ställningstagande till det. Det förslaget innebär att man skulle bilda en s.k. solidaritetsfond på 25 miljarder dollar för att utjämna betalningsbalanserna inom OECD-blocket. Vi är, såvitt jag vet, det enda land i tiogruppen som inte har givit besked om att vi önskar vara med i denna fond. Även om handelsministern nu säger att Sverige dröjer med sitt ställningstagande tills fondförslaget har utformats mera i detalj, borde det dock vara möjligt att redan nu göra vissa påpekanden som bakgrund för de svenska ställningstagandena. Betalningsbalansproblemen är synnerligen allvarliga. Risken är den att alla länder — osäkra om sitt betalningsbalansläge — för en ekonomisk politik som håller tillbaka efterfrågan och därmed sysselsättningen. Följden kan bli en allmän konjunkturnedgång och arbetslöshet. Vårt eget betalningsbalansläge är, såsom också framgår av finansplanen, så pass känsligt att finansministern tvekar att föra en verkligt sysselsättningsfrämjande politik. Även om vi i Sverige inte hade någon sådan hämning, skulle risken finnas att andra länder drog åt och att på det sättet efterfrågan på svensk export snabbt skulle minska med allvarliga störningar för oss. Den obehagliga möjligheten finns också, att allt fler länder ökar de direkta, protektionistiska handelsrestriktionerna. Med vårt stora beroende av exporten kan vi på den vägen träffas illa av valutaoro. Jag gör dessa påpekanden därför att det i svensk debatt klart bör framgå att vi har ett starkt egenintresse av att rubbningarna i industriländernas betalningsbalanser kan motverkas. Det är alltså inte på det viset att ett svenskt deltagande i en sådan här fond skulle förutsätta ett oegennyttans självuppoffrande i någon sorts u-landshjälp till i-länder. Så är det absolut inte. Än tydligare blir detta om vi räknar med risken av allvarliga försämringar i vårt eget betalningsläge. I det sammanhanget vill jag påminna om att de beräkningar av bytesbalansen som finns i finansplanen redan visat sig starkt överdriva den svenska exporten föregående år. Handelsbalansunderskottet beräknas nu inte till I miljard kr. utan snarare till 3 miljarder kr. Anledningen till denna ytterligare försämring av handelsbalansen är att exporten föll kraftigt i november och december i förhållande till vad man räknat med. Det innebär sannolikt och tyvärr att utsikterna för vår betalningsbalans för 1975 är sämre än vad finansministern räknat med i sin finansplan. I den magra debatt vi i Sverige hittills haft om denna fond har den tanken också framskymtat, att fonden knappast kan bli funktionsduglig, eftersom alla i-länder —- utom möjligen Västtyskland — har underskott och att det alltså inte finns förutsättningar att åstadkomma en utjämning som ger balans i ländernas betalningar. Men denna invändning, som framförts t.o.m. på auktoritativt håll, måste bygga på ett missförstånd. Visserligen är det sant att nästan alla industriländer har underskott i sina bytesbalanser — jag understryker bytesbalanser. Så långt är det riktigt. Men de stora överskott som oljeländerna nu tjänar in måste de placera någonstans. Överskotten uppkommer ju på grund av att deras import inte ökat i takt med exportinkomsterna. Dessa överskott har OPEC-länderna valt att placera i vissa industriländer. De har inte placerats i östblocket eller i u-landsvärlden, av skäl som man möjligen kan gissa sig till. Men när nu överskotten strömmar tillbaka till vissa i-länder innebär det också att dessa vissa i-länder har överskott i sina betalningsbalanser, även om de har underskott i bytesbalanserna. Man får alltså ett stort kapitalinflöde. Problemet är dock att dessa stora kapitalströmmar som går till vissa i-länder inte innebär någon garanti för att de går till just de i-länder som verkligen behöver dem för att kunna betala sin olja. Det är dessa olikheter i bytesbalansunderskotten å ena sidan och kapitalströmmarna tillbaka från OPEC-länderna å andra sidan som kräver någon mekanism för utjämning. Det förtjänar kanske att särskilt understrykas att USA inte tillhör de länder som har så stora betalningsbalansunderskott att USA skulle begära andra länders hjälp för att utjämna dessa underskott. Det förtjänar kanske också att påpekas att det att ha en utjämningsmekanism inom i-landsgruppen är motiverat av att dessa länder utsätts för mycket stora störningar och kan behöva en enklare beslutsmekanism än den som den lansproblemen på grund av de höjda lansproblemen på grund av de höjda oljepriserna internationella monetära fonden innebär när det gäller att fatta beslut om en sådan här utjämning mellan länderna. Ibland heter det i en annan typ av argument att en sådan här fond inte skulle fungera därför att ”man gjort upp räkningen utan värden”, dvs. att man gjort en överenskommelse utan att tala med OPEC-länderna. Det förutsätts när man framför den synpunkten att man på något sätt måste förhandla med oljeländerna om denna omfördelning av kapitalströmmarna. Men av vad jag redan sagt bör det framgå att även denna invändning är felaktig. Oljeländerna har av alldeles fri vilja själva valt att placera sina överskottspengar i i-länderna. Att sedan genom en fond göra olika lån mellan i-länderna är helt möjligt utan att för varje transaktion tala med OPEC. För att bilda denna fond behövs det alltså inte först någon inledande tiggarronda till de olika oljeländerna. Ibland sägs det också att det skulle vara någon form av aggression mot oljeländerna att bilda en sådan här mekanism för betalningsbalansutjämning. Även här tycker jag att det är ganska svårt att förstå argumentet, att fonden skulle innebära något fientligt. När allt kommer omkring borde även oljeländerna ha intresse av att det inom i-landsgruppen skapas mekanismer för en sådan utjämning, därför att det i sin tur innebär en bättre garanti för att inte i-länderna kastas in i en konjunkturnedgång som även skulle drabba importen från oljeländerna. Oljeländerna borde rimligen vara intresserade av att den typen av nedgång undviks — åtminstone om oljeländerna inte själva har en mycket fientlig inställning till i-länderna. Det är över huvud taget svårt att förstå att det skulle vara någon form av aggressivitet mot oljeländerna att i-länderna bygger upp ett system för lån sinsemellan. Sådana system har vi ju redan i i-länderna. Sverige har f. ö. nyligen begagnat möjligheterna till att anlita sådana mekanismer. Det är bara storleken som skiljer de här aktuella förslagen från de system som redan finns. Den ökade storleken är motiverad av att påfrestningarna f.n. är större. Man skall också komma ihåg att risken för valutastörningar i i-länderna, inräknat Sverige, i ganska hög grad beror på att oljeländerna vill placera sina pengar kortfristigt och att de är inriktade på att flytta pengarna från det ena landet till det andra allteftersom det bedöms säkrast eller lönsammast att ha pengarna på det ena eller andra stället. Det är sådana omplaceringar som starkt ökar behovet av en form av mekanism för utjämning av betalningsbalansstörningar inom i-landsgruppen. Herr talman! Jag vill inte göra gällande att man inte kan finna problem av olika slag förenade med att bilda en fond som den som planeras. Jag har inte heller någon inblick i de fortsatta förhandlingar som nu bedrivs om hur ett sådant fondsystem skulle utformas. Eftersom jag inte har det är det svårt för mig att ta slutgiltig ställning. Men jag anser att det finns utrymme för korrigeringar av en del resonemang som har förts i Sverige när det gäller denna fond, och jag är, herr talman, kanske förvånad över att handelsministern inte tog tillfället att göra en del sådana bemötanden av synpunkter och resonemang som har framkommit i de — Nr 14
Herr talman!

För det första, och det berörde jag i mitt interpellationssvar, finns det de två alternativen huruvida det skall vara en fond som bygger på bidrag från de deltagande länderna eller en fond som baseras på borgensåtaganden. Det är rätt viktigt för de deltagande ländernas del. I det ena fallet gäller det att faktiskt betala ut betydande belopp, och i det andra fallet inställer sig frågan huruvida en fond som enbart har borgensåtaganden från en samling underskottsländer har någon egentlig, rejäl kreditvärdighet på den internationella kreditmarknaden. Den frågan har i varje fall ställts. För det andra är det — och den oklarheten kommer att kunna undanröjas bara under det pågående utredningsarbetet i OECD — fråga om deltagarkretsens storlek. Blir det 9 eller 24 OECD-länder eller någonting däremellan? Det är också mycket viktigt för att bedöma det här systemets sätt att fungera, värdet att vara med och konsekvenserna i olika avseenden.

Det betyder att länder som Sverige, som förvisso inte har till fullo utnyttjat sina reserver eller sin internationella kreditvärdighet, kommer att ha ett mycket långt avstånd till den sista utvägen, som enligt det här betraktelsesättet fonden skulle utgöra. Däremot finns det — det nämnde jag inte i mitt interpellationssvar därför att där byggde jag på tiogruppens presskommuniké som anger fonden som en sista utväg — en uppfattning som görs gällande från andra håll att det här borde mera ha karaktären av det som herr Burenstam Linder talade om, nämligen ett försök att utjämna betalningsbalansskillnader. Då skulle alltså systemet träda i funktion på ett långt tidigare stadium än det jag angav. Vilken av dessa två lösningar man kommer att stanna för kan bara 95 lansproblemen på grund av de höjda oljepriserna förhandlingarna och arbetet i OECD visa. Det är alltså på dessa tre grundläggande punkter som vi måste få bättre klarhet. Jag håller med herr Burenstam Linder om att det är ett vitalt svenskt intresse att få en lösning på de internationella betalningsbalansproblemen för att åstadkomma en så snabb konjunkturåterhämtning som möjligt i industrivärlden och — naturligtvis — en så litet katastrofal utveckling som möjligt i u-länderna. Där är vi helt ense. Kan sådana här lösningar bidra till detta välkomnar vi dem. Det var ett av skälen till att jag i tiogruppen på Sveriges vägnar i princip godtog att arbetet på en solidaritetsfond fortsätter. Den andra biten av Sveriges intresse är naturligtvis — och det var den del som herr Burenstam Linder berörde — vår egen betalningsbalans. Kan Sverige räkna med att i olika, situationer få stöd? Kan vår egen betalningsbalanssituation förbättras genom stöd via ett multilateralt lånesystem eller blir vi bara bidragsgivare? Kommer vi att ytterligare försämra vår betalningsbalanssituation genom att betala ut bidrag eller ställa borgen, vilket gör att vår egen nationella kreditvärdighet måste minska? På den frågan har jag i dag inte något svar. Skälen härtill har jag angett tidigare: detta vet vi inte förrän vi har sett systemets slutliga utformning. Men därmed har jag också angett att det inte ur mera begränsad nationell synpunkt är självklart att Sverige bör ingå i den här gruppen. Jag tycker sålunda, herr talman, att det är litet mycket begärt att jag på Sveriges vägnar skulle ha tagit ställning för ett förslag som existerade i form av en presskommuniké på två och en halv A-4 sida, som var resultatet av flera dagars intensiva manglingar och kompromisser men som ändå visade att flera av de grundläggande problemen inte var lösta. Sedan vill jag tillägga — även om tiden blivit långt framskriden — att detta trots allt inte är mer än ett bidrag till de långsiktiga och stabila lösningar på återföringsproblemet som vi måste hitta. Jag vet inte om jag missförstod herr Burenstam Linder, men jag menar att det är nödvändigt att förhandlingar med långivarna kommer till stånd. Jag skall inte gå in på den mycket komplicerade situation som har uppstått i dag på de internationella kapitalmarknaderna. Jag vill bara säga att sådana här samtal eller förhandlingar med de långivande länderna, alltså de i dag reella överskottsländerna, redan pågår. Internationella valutafonden har inlett den rundresa till ett antal oljeexportörer som är nödvändig för att skapa den nya oljefaciliteten för 1975, som jag redogjort för. Och det är ingen tiggarronda, herr Burenstam Linder. Valutafonden erbjuder hederliga och marknadsmässiga villkor för den upplåning man söker. Dessutom förbereds sådana här samtal i den dialog mellan konsumentoch producentländerna som vi väntar oss senare i år. Jag tror att det kommer att finnas ett växande intresse från de oljeexporterande ländernas sida att delta i sådana här samtal och förhandlingar. De har liksom vi ett intresse av att konjunkturåterhämtningen kommer i industriländerna. Även deras ekonomi är beroende av vad som händer här. Men det avgörande för om vi skall kunna lösa dessa — Nr 14 problem och lösa dem för resten av 1970-talet — så pass långsiktiga är Tisdagen den de — är att vi skapar en tillräcklig grad av förtroende bland överskotts 4 februari 1975 länderna, dvs. oljeländerna, för vår förmåga att förvalta deras pengar — - för det är vad det i sista hand är fråga om. Det är därför som vi Om betalningsbai alla avseenden och i alla sammanhang driver tesen att utan ett för — lansproblemen på troendefullt och öppet samarbete med överskottsländerna når vi inte den — grund av de höjda fullständiga och mera långsiktiga lösningen på dessa problem.

Herr talman! Det vilar inte över handelsministerns inlägg någon tvärsäkerhet, och det gör det inte över det som jag har att säga heller. Det är självklart att här finns olika problem, och vi har all anledning att fundera på vad vi bör göra. Men en anledning till att jag väckte min interpellation var att det lilla av debatt som förekommit i Sverige och de ställningstaganden som antytts har grundats på väldigt konstiga resonemang. Jag var litet förvånad, som jag sade i mitt inlägg för en stund sedan, över att handelsministern inte bemött en del av de uppenbara missuppfattningarna. Men jag är den förste att erkänna att det också finns problem som inte utgör missuppfattningar utan är sådant som tål att diskuteras. Jag tycker att det är värdefullt att handelsministern slår fast att det är ett starkt svenskt egenintresse att det görs konstruktioner på det internationella monetära området som ger oss ett visst inflytande. Även om vi inte precis kan få vår egen ideallösning inom ramen för Internationella monetära fonden är det ett intresse för oss att man finner andra lösningar, så att Sverige - som är mycket beroende av det ekonomiska läget i andra länder — skall kunna vara med och bidra till att denna ekonomiska utveckling i de andra länderna inte går i en riktning som innebär försvårande villkor för vårt land. Sådana risker finns alldeles uppenbart f.n. Jag tror också att vi inte skall vara tvärsäkra på att vi inte även för egen del direkt kan ha ett intresse av att få tillgång till ytterligare möjligheter att förstärka den svenska valutareserven. Vi har under några år haft en god utveckling när det gällt vår valutareserv. Men vi är medvetna om att valutareserver är flyktiga ting, och vi hade en kraftig nedgång under förra halvåret. Om den utveckling man nu ser på handelsbalansens sida fortsätter kan påfrestningarna bli ganska allvarliga. Regeringen har inte visat någon större entusiasm för att låta staten bedriva upplåning internationellt, utan regeringen litar än så länge bara på att företagen och möjligen en eller annan kommun skall sköta denna upplåning. Jag har svårt att tro att den ståndpunkten kommer att visa sig hållbar på sikt. Sedan tror jag inte att solidaritetsfonden är en konstruktion som är tänkt att innebära någon långsiktig lösning. Så har jag inte uppfattat den. Tvärtom är den presenterad som någonting som måste göras nu 97 lansproblemen på grund av de höjda oljepriserna och göras snabbt, beroende på att det tar lång tid att få till stånd andra lösningar. En sådan konstruktion som vi nu diskuterar kanske behöver avlösas av något mer långsiktigt. Och jag tar det som självklart att man i det sammanhanget har intresse av att diskutera också med överskottsländerna. Jag vill även understryka — som jag sade i mitt tidigare inlägg — att en av anledningarna till att vi f.n. har tämligen stora påfrestningar på industriländernas betalningsbalansförhållanden helt enkelt är att oljeländerna är ”osolidariska” nog att göra endast kortsiktiga placeringar. Dessutom flyttar de dessa pengar — eller åtminstone löper man risken att de gör det. Man bör därför genom olika överenskommelser försöka minska störningar av det slaget. Jag tycker alltså att det är riktigt och betydelsefullt att vi för den dialog som handelsministern ansåg att vi skall föra.
Herr talman! Med förhoppning om tillgift för att jag förlänger debatten med några minuter vill jag framhålla att kortsiktigheten i den här OECD fonden redan är fastlagd. Den skall bara fungera i två år. Det är alldeles klart att alla långsiktiga lösningar måste ligga någon annanstans. Vidare kan de snabba slutsatser som dragits på sina håll om ihnebörden av detta system i stor utsträckning bygga på missförstånd. Ofta förutsätter snabba slutsatser att missförstånd föreligger. Till sist, herr talman, vi kommer ganska snart att få återvända till detta problem. Arbetet bedrivs inom OECD med sikte på att redan i slutet av denna månad eller i början av mars ha en konstruktion färdig och då tvingas vi alltså ta ställning till Sveriges förhållande till fonden. Det gör att jag tycker att det är bra att vi har fått den här debatten i dag. Tyvärr är jag tillräckligt luttrad för att tro att vi därmed inte skapat någon fullständig klarhet om vad saken egentligen gäller, men då ett mera komplett material föreligger kan vi återvända till den diskussion som är nödvändig här i riksdagen när det gäller Sveriges eventuella anslutning till systemet.

Herr talman! Sysselsättning och produktion ligger fortfarande kvar på en hög nivå. Men det finns samtidigt entydiga tecken på att vi är på väg in i en period med kärvare ekonomiskt klimat. Orderingången till industrin från utlandet har påtagligt mattats, och detta vikande köpintresse på exportmarknaderna uppvägs inte av någon ökad aktivitet på hemmamarknaden. Därmed ökar företagens försiktighet både beträffande nyanställningar och investeringar. Regeringen ger i finansplanen uttryck för en klar optimism beträffande den närmaste tidens ekonomiska utveckling. Men förhoppningarna om att Sverige skulle kunna undgå att få känning av de krisföreteelser som hemsöker så många andra länder är tyvärr svåra att dela. Därför måste vi enligt min uppfattning i första hand lita till vårt eget handlande på det ekonomisk-politiska området och inte — som regeringen gör — sätta vår lit till att USA, Västtyskland och andra länder ändrar sin politik. I vissa avseenden är situationen densamma som förra året vid den här tiden. Då gällde det att förhindra att Sverige drogs med i den allmänna nedgång som man hade anledning att räkna med i oljekrisens spår. Regeringen ställde sig i det läget till att börja med helt passiv. Det var först när oppositionspartierna hade lagt fram utförliga och detaljerade åtgärdsprogram som den lät övertyga sig om behovet av stimulansåtgärder. Så småningom enade sig centern, folkpartiet och socialdemokraterna här i riksdagen om ett omfattande aktionsprogram med tyngdpunkten lagd på sänkning av momsen och på speciella insatser för barnfamiljer och pensionärer. Nu i efterhand är det ingen som förnekar att den insatsen blev av avgörande betydelse för att Sverige under hela 1974 kunde undgå mera allvarliga följdverkningar av oljekrisen. Vid en internationell jämförelse framstår Sverige i det avseendet nästan som ett särfall. Även den här gången har regeringen valt att inta en avvaktande hållning. Det finns visserligen en avgörande skillnad mellan läget i år och förra året. Det är svårigheten att i dag peka ut den lämpligaste tidpunkten för mera omfattande stimulansinsatser. Men detta får enligt min uppfattning varken regeringen eller de politiska partierna ta till intäkt för att förhålla sig passiva. Tvärtom bör vi utnyttja det rådrum som vi kan få till en mera omsorgsfull planering av kommande stimulansåtgärder. Det är också därför som centern tillsammans med folkpartiet vid sidan av vissa omedelbara beslut om stimulansåtgärder kräver att det skall utarbetas en konjunkturpolitisk beredskapsplan. De åtgärder som vi vill ha till stånd omedelbart är framför allt lättnader i kreditpolitiken för att bl.a. de mindre och medelstora företagen skall kunna klara sitt lånebehov, stöd till lageruppbyggnad i utsatta branscher, t.ex. sågverksindustrin, och ett beslut om höjning av barnbidragen. Upprättar man utöver detta en ordentlig beredskapsplan, kan ytterligare åtgärder sättas in med kort varsel utan att man behöver ta till sådana improvisationer som regeringen ibland tvingats till vid åtskilliga tillfällen de senaste åren. Den planen bör framför allt omfatta åtgärder som stimulerar industriinvesteringarna. Men den bör också innehålla insatser som gör det lättare för kommunerna att bygga ut barntillsyn, åldringsvård och annan service. Till detta bör komma åtgärder för att stimulera den privata konsumtionen. En ny tidsbegränsad sänkning av momsen framstår därvid som det bästa alternativet. Det som vid sidan av den internationella utvecklingen har störst betydelse i detta sammanhang är avtalsförhandlingarna. De spänner den här gången över i stort sett hela arbetsmarknaden. Vilka procenttal man slutligen än enar sig om kommer en uppgörelse att frigöra ny köpkraft. Snabba uppgörelser över hela fältet skulle därmed i sig själva utgöra en utomordentlig stimulans för ekonomin. Tar utvecklingen den vändningen skulle det inte vara särskilt klokt att samtidigt frigöra statliga stimulansinsatser. Då skulle vi ha bäddat för en ordentlig inflationsbrasa. Drar avtalsförhandlingarna däremot ut på tiden vet vi att pessimismen lätt breder ut sig både hos konsumenterna och hos företagen. Då kan det behövas mycket omfattande åtgärder. Därför menar jag att det är felaktigt att nu binda sig för att vid en viss tidpunkt sätta in ett bestämt stimulansprogram, såsom moderata samlingspartiet föreslår. Men det vore lika felaktigt att — i likhet med regeringen — förhålla sig helt passiv och vänta på att regeringarna i USA, Västtyskland och andra länder skall ordna upp allt till det bästa även för oss här i Sverige. Skatteutredningens nya förslag till skatteomläggning den 1 januari 1976 stöds i vad gäller ändringarna i inkomstskatten av centerns, socialdemokraternas och LO:s representanter i utredningen. När det gäller finansieringen har centern däremot inte kunnat acceptera majoritetens synsätt. Våra invändningar gäller både kravet på att reformen skall ”totalfinansieras” och förslaget att de nya skatteintäkterna skall tas in i form av höjd löneskatt. På samma sätt som tidigare är denna skatteomläggning tänkt som ett led i avtalsförhandlingarna. En viktig förutsättning är naturligtvis då att reformen respekteras av alla de stora parterna på arbetsmarknaden. Om samhällssolidariteten inte skall sättas ur spel, får förändringarna inte heller gå ut över andra samhällsgruppers rättmätiga intressen. Med hänsyn till att utredningen inte kunnat uppnå enighet om det föreliggande förslaget får det förutsättas, att detta blir föremål för viss överarbetning innan det slutgiltigt antas av riksdagen. Men en sådan överarbetning får enligt vår uppfattning inte innebära att förslagets ursprungliga låginkomstprofil går förlorad. Tidigare omläggningar kan med visst fog sägas ha haft sin tyngdpunkt förlagd i mellaninkomstlägena och något uppåt i inkomstskalan. Redan av den anledningen har de lägre inkomsttagarna rätt att ställa anspråk på att den här gången bli bättre tillgodosedda när det gäller skattesänkning. Man måste dessutom ta hänsyn till att de lägre inkomsttagarna fullt ut fått vara med om att betala de tidigare reformerna. De upprepade höjningarna av löneskatten och av socialförsäkringsavgifterna har mycket starkt beskurit utrymmet för inkomstoch löneökningar för dessa grupper. Skatteomläggningarna har med andra ord gjort det svårare för löntagarorganisationerna att hålla fast vid den solidariska lönepolitiken. Inte minst den närmast föregående avtalsrörelsen visade på svårigheterna att tillförsäkra låginkomsttagargrupperna en tillfredsställande del i det ökade produktionsresultatet utan stöd av skattepolitiska åtgärder.

Med hänsyn till att både LO och TCO organiserar stora grupper av låginkomsttagare borde det vara möjligt att få till stånd en lösning som respekteras av bägge de stora löntagarkollektiven utifrån de utgångspunkter som jag här har angett. När det gäller finansieringsfrågorna anser vi i centern det inte försvarbart att förutsätta en ”totalfinansiering” än en gång. Staten tillgodogör sig ju mellan skatteomläggningarna betydande inkomstförstärkningar genom den s.k. automatiken i det statliga skattesystemet. En totalfinansiering av de successiva skatteomläggningarna innebär därför i verkligheten en skärpning av den statliga beskattningen, delvis på kommunernas och landstingens bekostnad. Vi anser att den kommande skatteomläggningen i stället bör avvägas så att staten under 1976 tillförsäkras en oförändrad del av folkhushållets gemensamma inkomster jämfört med 1975. Med rimliga antaganden om prisoch löneökningar under de närmaste två åren innebär detta att det behövs en inkomstförstärkning på 1 700-1 800 milj.kr. för att tillsammans med automatiken i det progressiva systemet klara en sänkning av skatten med omkring 4 miljarder kr. Den erforderliga ökningen bör enligt vår uppfattning i första hand bäras av de företag som normalt kan påräkna de största vinsterna. Det är bärkraftsprincipen som vägleder oss. Uttaget bör därför ske i form av höjd bolagsskatt och höjd energiskatt. En ytterligare höjning av arbetsgivaravgifterna på utgående löner måste betraktas som direkt olämplig. Det största problemet på arbetsmarknaden är nu att betydande grupper fortfarande har svårt att få jobb. Därför är det nödvändigt att de arbetsmarknadspolitiska insatserna ökas ut. Vi anser det särskilt angeläget att skapa sysselsättning för ungdomen. Sysselsättningsutredningen bör ta itu med denna fråga med förtur. Det är vidare viktigt att man noga analyserar skillnaderna i sysselsättningsläget i länen och konsekvenserna såväl för den regionalpolitiska utvecklingen som för de grupper som har särskilda problem på arbetsmarknaden. Den omfattande befolkningskoncentrationen till storstadsregionerna har nu i huvudsak kunnat stoppas. Det ser vi som en framgång för centerpolitiken. Regionalpolitiken har emellertid inte stoppat koncentrationen inom länen, och det är inte så underligt. Regeringen har ju satt en koncentration inom länen som ett mål. För min del vill jag klart deklarera att det måste vara fel att medvetet söka ge varje län koncentrationsproblem av samma art som storstadsregionerna haft. Regionalpolitiken måste inriktas på en positiv utveckling i alla regioner. Först då blir den välfärdspolitik för alla människor. Om vi skall klara en sådan decentralistisk utveckling, måste de regionalpolitiska medlen förstärkas och differentieras så att åtgärderna når de områden som bäst behöver dem. Ett bra medel i det sammanhanget vore att låta de regionalpolitiska frågorna lösas i länsdemokratisk ordning. En av förutsättningarna för att regionalpolitiken skall bli framgångsrik är att trafikförsörjningen är tillfredsställande. Genom nu gällande trafikpolitik har det emellertid inte gått att tillgodose de krav som måste ställas när det gäller försörjning med kollektiva trafikmedel och ett väl utbyggt vägnät. Trafikförhållandena är mycket bristfälliga i stora delar av landet. Tillgången på kollektiv trafik har på många håll försämrats - i vissa fall helt försvunnit — när järnvägar lagts ner och busslinjer dragits in. Nedläggningspolitiken har motverkat effekten av de lokaliseringsoch regionalpolitiska insatser som gjorts. Riksdagen har framhållit att nedläggning av järnvägar inte får ske under pågående utredningsoch planeringsarbete. Detta har dock inte avhållit framträdande kommunikationspolitiker från att avisera fortsatta nedläggningar. Det är också allvarligt att SJ håller på att stänga ett stort antal järnvägsstationer på olika håll i landet med serviceförsämring för många människor som följd. Det kan inte vara rätta sättet att få flera människor att åka tåg. Staten skall enligt vår mening ha kostnadsansvaret för en grundläggande försörjning med kommunikationer för personoch godsbefordran i hela landet. Resor och frakter skall samordnas i ett riksnät. Vår tanke är att en viss trafikförsörjningsnivå skall fastställas av riksdagen. I den mån inte trafiken inom ramen för den är självbärande skall statens ansvar träda in så att täckning av kostnaderna erhålls. Alla skall ha tillgång till riksnätet till samma taxa var de än bor. Det innebär att en samordning mellan olika trafikslag och trafikföretag måste komma till stånd. Resan skall inte fördyras om man under någon sträcka måste åka buss, vare sig det är en privat eller SJ-ägd sådan. Detta ser vi som en viktig jämlikhetsreform, som samtidigt bör bidra till att öka den kollektiva trafikens popularitet. Med bättre utnyttjande av kapaciteten inom kollektivtrafiken når man en bra trafikförsörjning på billigare sätt. Herr talman! Regeringen har offentliggjort det huvudsakliga innehållet i den proposition angående energifrågorna som skall lämnas till riksdagen i mitten av mars. Vi får tillfälle att diskutera dessa frågor ingående i När det gäller kärnkraften föreslår regeringen att ytterligare två reaktorer skall byggas. Statsministern hävdar att man på så sätt bevarar handlingsfriheten i kärnkraftsfrågan. Det finns verkligen skäl att granska detta påstående. År 1973 väckte Birgitta Hambraeus en motion och pekade på riskerna vid denna produktion. Riksdagsmajoriteten begärde med anledning därav ett allsidigt beslutsunderlag som villkor för beslut om utbyggnad utöver de elva redan planerade reaktorerna. Från centerns sida yrkade vi på —- och röstade för — att inget nytt kärnkraftverk skulle få tas i drift förrän säkerhetsfrågorna blev klarlagda. Vi upprepade detta yrkande i fjol, och vi har sagt samma sak i den energimotion vi avlämnade under den allmänna motionstiden i år. Det har funnits och finns framför allt två skäl till denna ståndpunkt. Så länge säkerhetsproblemen inte är fullt klarlagda bör vi inte bygga något nytt kärnkraftverk, och för varje nytt vi bygger minskar våra praktiska och faktiska möjligheter att växla om till annan energiproduktion. Med andra ord — för varje ny reaktor vi bygger minskar vår handlingsfrihet. På frågan hur jag ser på de reaktorer som är i drift har jag svarat: Om vi finner att riskerna med kärnkraftsproduktion är så stora att vi inte kan ta ansvaret för att bygga fler kärnkraftverk, då kräver logiken att vi stoppar också de som är i drift. Vad är det för invändningar jag då möter? Ja, praktiskt taget alla går på samma tema — statsministern använde det i Sundsvall i lördags. Han säger: ”De konsekvenser som ett driftstopp av våra kärnkraftstationer skulle medföra eller som successivt skulle uppträda om vi stoppade utbyggandet av påbörjade kärnkraftstationer skulle bli ytterst allvarliga för vår sysselsättning och vår samhällsutveckling.” Alltså — Fälldin är beredd offra sysselsättningen, Fälldin vill äventyra samhällsutvecklingen. Det säger man i ett läge när vi har två reaktorer i full drift och två andra under provdrift. Nu frågar jag: Visar inte just denna argumentering vilken utveckling vi är inne i? Om dessa argument har värde i nuvarande läge så kommer de naturligtvis att öka i styrka för varje ny reaktor vi beslutar om, för varje ny reaktor vi tar i drift. Undan för undan kommer hänsynen till sysselsättning och kapitalförstöring att göra det allt omöjligare att avbryta kärnkraftsproduktionen. Herr statsminister! Kalla det vad som helst, men kalla det inte bibehållen handlingsfrihet! För de experter och andra som är övertygade om att riskerna på ett fullt betryggande sätt kan bemästras finns naturligtvis inte problemet. Men för alla dem av oss som inte har den övertygelsen är denna utveckling inte acceptabel. Det är därför jag reagerat mot statsministerns grundläggande tes för de närmaste årens energiförsörjning.

Jag hävdar att vi bör gå den andra vägen — först när en samfälld forskaroch expertkår bedömer att alla riskerna betryggande kan bemästras kan vi besluta att ta kärnkraften i vår tjänst. Energifrågan är naturligtvis inte bara frågan om ja eller nej till kärnkraften. Tiden tillåter inte att jag nu går igenom alla dess aspekter — jag hänvisar till den motion vi redan avlämnat, och så återkommer vi i mars i anslutning till frågans behandling då. Därutöver vill jag nu framhålla — liksom vi gjort i motionen — att de mest betydelsefulla insatserna kan vi göra på sparoch hushållningssidan. Åtgärder där ger de snabbaste resultaten. En medveten politik på detta område kommer att ge betydande positiva utslag i sysselsättningen. Regeringen sade i Sundsvall att man skulle gå in för en ökningstakt på 2 26 per år — det skulle alltså vara en lägre ökningstakt än i energiprognosutredningens lägsta alternativ som ju satts till 2,4 96 per år. Så långt är jämförelsen positiv för regeringen. Men — och det är ett viktigt men — regeringen säger att totalbehovet av energi 1985 kommer att vara 340 TWh som då skall jämföras med EPU:s beräknade behov vid samma tid enligt EPU:s lägsta alternativ. Det behovet är satt till 532 TWh. Skillnaden — 8 TWh -— svarar alltså nästan mot två reaktorer. Regeringens sparlinje har 1985 givit till resultat att man behöver två kärnkraftsreaktorer mer än EPU kom fram till med sin sparlinje. Det vore en fördel för den fortsatta debatten om statsministern ville klara ut den ekvationen. Inte minst mot bakgrunden att EPK, energiprogramkommittén — också ett statligt organ — har bedömt det möjligt att komma ännu längre än EPU, framför allt när det gäller lokaluppvärmning. Och vi vet att lokaluppvärmningen i dag tar hälften av vår energiförbrukning. En medveten politik för att spara och bättre utnyttja den energi som vi i dag producerar är det viktigaste. Det ger de snabbaste resultaten. Därnäst kommer att medvetet inrikta den framtida energiförsörjningen så att vi utnyttjar de förnyelsebara energikällorna, framför allt solenergi och vindkraft. Jordvärmen är också en möjlighet som det vore en underlåtenhetssynd att inte noggrant pröva. Men det blir inte möjligt om vi låter kärnkraften binda huvuddelen av våra forskningsoch utveck lingsresurser. Därför måste, som centern har sagt i sin motion, en omläggning ske av forskningsoch utvecklingspolitiken på detta område. Herr talman! Att ha barn — att få följa en människas utveckling under småbarnsperioden, under skolåren och upp i vuxen ålder — är en rik och stimulerande upplevelse. Att ha barn innebär också ett stort ansvar. Ansvaret för barnen ligger i första hand och på ett avgörande sätt på föräldrarna, men det är också en av samhällets viktigaste uppgifter att stödja föräldrarna och ta hänsyn till barns behov vid all planering. På det viset skapas goda förutsättningar för en harmonisk utveckling under barnaåren. Det är nödvändigt med en ordentlig förbättring av barnfamiljernas situation såväl ekonomiskt som när det gäller att öka tryggheten i vidaste mening. Insatser för barnfamiljerna måste utgå från att föräldrarna har ett i alla avseenden gemensamt ansvar för barnen, men de måste också utgå från föräldrarnas rätt att själva bestämma hur de sinsemellan fördelar detta ansvar. Vi drar upp riktlinjer för en familjepolitik som kan sammanfattas i följande punkter. 2. En samhällsplanering där man i större utsträckning tar hänsyn till barns och föräldrars behov, exempelvis genom att lokalisera bostäder och arbetsplatser så att arbetsresorna kan förkortas. 3.

7. Möjligheterna till flexibel arbetstid och till deltidsarbete även inom traditionellt manliga yrken ökas och de deltidsarbetandes sociala trygghet förbättras. 8. En satsning sker på att öka takten i utbyggnaden av samhällets barnomsorg. Omtanken om barnen är vägledande för oss i detta åtgärdsprogram. Det syftar dels till att förbättra barnfamiljernas ekonomi, dels till att öka föräldrarnas möjligheter att välja mellan att själva klara av sina barns omvårdnad eller att anlita andra möjligheter. Åtgärderna skall också bidra till att underlätta återgången till förvärvsarbete för den som under en period varit hemma. Likaså förbättras möj ligheterna att kombinera föräldrarollen med en insats i förvärvslivet. Barnbidraget har till följd av den starka inflationen urholkats. De ökade matprissubventionerna och det förbättrade bostadsstödet har inte tillräckligt kompenserat denna urholkning. En höjning av barnbidragen är därför mycket angelägen. Som vi tidigare krävt bör också barnbidragen värdesäkras genom att på samma sätt som folkpensionerna anknytas till förändringarna i det s.k. basbeloppet. Tillsammans med folkpartiet föreslår vi därför att barnbidraget från den I januari 1976 skall utgå med 20 96 av basbeloppet vid årets början. Med nuvarande storlek på basbeloppet innebär detta en höjning av årsbeloppet från 1 500 kr. till 1 800 kr. per barn. För att ge småbarnsföräldrar en ökad möjlighet att ägna mera tid åt barnen vill vi införa ett vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidraget skall främst ses som en ersättning för det arbete man utför genom vårdnaden av de egna barnen. Herr talman! Ett vårdnadsbidrag, kombinerat med att rätten till tjänstledighet förlängs till tre år och med att rätt till kortare arbetstid införs för småbarnsföräldrar, skulle för det stora flertalet föräldrar på ett avgörande sätt öka möjligheterna att ge barnen god omsorg och föräldrakontakt, som vi vet är så viktig för barnens utveckling.

Herr talman! I vårt parlamentariska och demokratiska system har politikerna ett ansvar inför medborgarna. Vi är väljarnas förtroendemän. Vi är skyldiga att med handlingskraft och öppenhet angripa de problem vår nation ställs inför. Om det demokratiska systemet skall kunna fungera rätt måste regeringen vara tillräckligt stark att föra den politik som landet behöver. Men det fordras också en opposition som öppet och ärligt kritiserar vad den finner felaktigt i regeringens politik och redovisar de alternativ som den vill förverkliga. Efter 1970 års val och i synnerhet efter 1973 års val har Sverige saknat en stark regering. Inte heller oppositionen har under det senaste året motsvarat vad man borde kunna kräva. Sedan valet 1973 har minoritetsregeringen haft ett allt överskuggande intresse — att säkra ett fortsatt regeringsinnehav. Trots att den demokratiska oppositionen här i riksdagen har 19 mandat mera än socialdemokraterna, har regeringen otvivelaktigt kunnat skörda en och annan kortsiktig framgång. Men regeringen Palme är och förblir en minoritetsministär, som i viktiga frågor tvingas sätta sin egen överlevnad främst. Detta är alldeles påtagligt på den ekonomiska politikens område. Visst blev 1974 ett gott år för många, inte minst därför att regeringen tvingades acceptera de stimulansåtgärder som den samlade oppositionen föreslog i början av året. Men det goda genomsnittsresultatet kom långtifrån alla medborgare till del. Alla drar inte nytta av den selektiva politiken. Alltför många märker bördorna. Och alla märker prisstegringarna. Större delen av de löneökningar löntagarna får på papperet har även under detta goda år ätits upp av stigande skatter och stigande priser. Även under detta goda år har den onda cirkeln roterat: högre löner — högre priser — högre skatter. Och den har roterat snabbare än sedan 1950-talets början. Och nu står vi i en avtalsrörelse, där löntagarna har krävt mer än 20 96 i löneökningar. De har gjort det i förhoppning om att få åtminstone ett par, tre procent i verklig standardhöjning. Men de har också gjort det med vetskap om att löne-, prisoch skatteproblematiken kan göra sådana lönekrav helt illusoriska och kanske inte ge något reellt utbyte alls. Herr talmannen — den tålmodigaste bland alla tålmodiga lyssnare i den här salen — vet att vi moderater år efter år i sådana här debatter begärt att regeringen skulle gripa in och vidta kraftåtgärder för att bryta den onda cirkeln. Att man skulle försöka rensa vår ekonomi från de förödande prisstegringarna. Att man skulle ge oss ett skattesystem som inte skänker ännu mera bränsle åt inflationen. I början av december förra året drog vi själva upp riktlinjer för ett program mot fortsatta prisstegringar och för ekonomisk stabilitet. Statsmakterna skulle garantera en verklig inkomstförbättring för våra medborgare i storleksordningen 3 96 — dvs. vad löntagarorganisationerna siktat mot i sina lönekrav. Genom ett inhemskt stabiliseringspaket, i vilket skattesänkningar skulle vara ett väsentligt inslag, skulle standardstegringen kunna uppnås med betydligt lägre nominella lönehöjningar än de som diskuteras i dag. Jag tror att det framstår för majoriteten av svenska folket som helt orimligt att 20-25 926 höjda löner inte skall ge mer än 3 96 i utbyte. En sådan stabiliseringspolitik skulle förbättra den svenska kronans värde och göra det möjligt för vårt land att hålla de internationella prisstegringarna i varje fall delvis borta. Men vårt förslag avvisades med olika, delvis mot varandra stridande argument, vilka alla hade det gemensamt att de inte var bärande. Förra våren tillställde landets statsminister i samband med Hagaöverläggningarna oppositionspartierna ett frågeformulär av ungefär det slag vi förr i tiden brukade få inför lappskrivningarna i skolan. Den första frågan löd: ”Är Ert parti berett att ge sin anslutning till en politik som aktivt bekämpar inflationen?” Det moderata jaet var villkorslöst. Och en av anledningarna till att vi inte ville vara med om Hagauppgörelsen var just att överläggningarna inte lett fram till något hållbart program mot inflationen. Prisutvecklingen under året har bekräftat detta. 12 96 är en hög prisstegring. Även om det finns länder som drabbats hårdare, är våra löntagare, våra pensionärer och småsparare klart medvetna om hur deras pengar urholkats. Och den verkliga inflationen uppgick - om man beaktar indirekta skatter och subventioner — till mer än 14 96, en inflationstakt som finansministern själv betecknat som ”rekordartad”. Jag riktar nu statsministerns fråga — han har gått ut ser jag — till honom själv: Är Ert parti berett att ge sin anslutning till en politik som aktivt bekämpar inflationen? Just nu är den ekonomiska osäkerheten utomordentligt stor. Det ser dystert ut i vår omvärld. Det finns ingenting som tyder på att de omfattande störningar i världsekonomin som följt oljekrisen i spåren och skapat väldiga betalningsbalansproblem skall kunna nämnvärt dämpas under de närmaste åren. Tvärtom är alla experter överens om att den konjunkturuppgång som så småningom måste komma inte kan få återverkningar för vårt lands vidkommande förrän en bra bit in på nästa år, kanske t.o.m. först i slutet av det året. Det är mot den bakgrunden avtalsförhandlingarna skall betraktas. Utsikterna att nå snabba resultat tycks i dag mörka. Det förefaller som om parterna på ömse håll väntar på initiativ från politikernas sida. När vi i höstas presenterade vårt stabiliseringsprogram, fick vi höra att vi var ”för tidigt ute”. Statsministern sade visserligen att vi var ”för sent ute”. Men finansministern —- som väl är den som man i sådana här sammanhang bör fästa störst avseende vid — menade att parterna borde få ”stångas” ett tag till, innan tiden var inne för åtgärder från statsmakternas sida. Men parterna ”stångas” inte. De avvaktar i allt väsentligt de besked som vi ville ge dem redan för flera månader sedan. En lång avtalsrörelse kan få svåra konsekvenser för landets ekonomi. Den leder till pessimism bland stora löntagargrupper, minskar konsumtionen och påverkar negativt företagens lust att investera. Finansministern har ju själv åberopat de långt utdragna avtalsförhandlingarna år 1971 som förklaring till 1971 och 1972 års stagnation och arbetslöshetskris. Men trots det är regeringen passiv och avvaktande. Och på sina håll förs i dag ett besynnerligt resonemang om att statsmakterna skall avvakta resultatet av förhandlingarna, innan de anger vilka stabiliseringseller stimulansåtgärder som de anser nödvändiga. Först då skulle nämligen — sägs det — statsmakterna ha underlag för sina bedömningar om behovet av åtgärder. Det förhåller sig ju precis tvärtom. Om statsmakterna på ett tidigt stadium klarlägger vad de är beredda att göra för att garantera en tillfredsställande ekonomisk utveckling i landet, då — men först då — kan förhandlingarna snabbt slutföras. Ju längre man väntar, desto större blir de problem man skjuter framför sig. Desto svårare blir det också att vända kurvor som börjat peka nedåt. Skatterna spelar nu liksom tidigare en central roll i vår ekonomiska utveckling. Konsekvenserna av det svenska skattesystemet med dess höga marginalskatter blir för varje år allt orimligare och alltmer uppenbara för majoriteten av landets löntagare. Glöm inte bort att vi sedan 1970 års så kallade skattereform — så kallade, därför att de marginalskattehöjningar som då vidtogs var raka motsatsen till en reform — haft det ena skatteprovisoriet efter det andra, det ena hastverket efter det andra, som kanske lättat bördan för året men skapat nya problem följande år. Den skatteutredning som vi moderater tvingade igenom hösten 1971 med uppgift att utarbeta förslag till ett nytt skattesystem har blivit ett slags expedition för att effektuera regeringens ständiga skatteprovisorier - för att lägga den ena lappen på den andra. Det allra sorgligaste exemplet är det förslag till nytt provisorium som skatteutredningen lade fram kort före jul. Det är därför inte besynnerligt, att den försvarslinje som alltid annars brukar byggas upp kring socialdemokratiska skatteförslag den här gången blivit ovanligt ihålig. Det var inte bara TCO, SACO och hela tjänstemannakåren som ställdes åt sidan genom det socialdemokratiska agerandet i skatteutredningen. Även stora delar av LO:s medlemmar glömdes bort. Och av debatten i dag att döma verkar det som om man långt inne i LO-leden nu har börjat inse att man inte kan godta ett skatteprovisorium utan att löntagargrupperna i mellaninkomstlägena får förbättringar genom marginalskattesänkningar. Våra företagare har nu fått veta att arbetsgivaravgifterna skall stiga med sex procentenheter — dubbelt så mycket som den förväntade produktivitetsstegringen. Det kommer att förvärra inflationen, leda till högre priser och höjda kommunalskatter. Och det var förståeligt att man byggde in kontrollstationer i den överenskommelse som träffades i går om ett kommunalt skattestopp. Vi moderater var som bekant det enda parti som i skatteutredningen lade fram ett konkret och detaljerat förslag till marginalskattesänkningar för vanliga inkomsttagare. Det byggde på att det totala skattetrycket skulle lättas och att staten inte skulle ta igen med den ena handen vad den gav med den andra. Ett förverkligande av vårt förslag skulle underlätta avtalsuppgörelsen. Vi har dessutom, som jag nyss sade, krävt att statsmakterna skulle garantera medborgarna en verklig standardhöjning 1975. Vi har lagt fram alternativa förslag till stimulansåtgärder för året för att säkra sysselsättningen, bl.a. sänkt moms. Tar man hänsyn till allt detta vågar jag påstå att vi gjort vad man rimligen kan kräva av ett oppositionsparti i fråga om att presentera klara alternativ. Tillsammantagna utgör våra förslag ett för alla löntagargrupper mer gynnsamt ekonomiskt program än vad något annat parti hittills har redovisat. Jag började mitt anförande med att stryka under politikernas ansvar. Med att framhålla hur viktigt det är — särskilt i bekymmersamma tider — att ha en stark regering. En regering som är beredd att redovisa var den står och vilka konkreta åtgärder den anser att landets och medborgarnas ekonomi kräver. En passiv regering är en svag regering. Och en svag regering tvingas alltför ofta vara passiv. Att ett minoritetspartis företrädare förhandlar med andra partier är naturligt. Uppgörelser i riksdagen i skilda frågor ingår i demokratins arbetsformer. Och i exceptionella lägen — exempelvis då det gäller att åstadkomma program mot prisstegringar genom överenskommelser mellan statsmakterna och arbetsmarknadens parter — kan överläggningar utanför riksdagen bli nödvändiga. Det var sådana överläggningar vi begärde i höstas och som vi fortfarande begär. Vi moderater är också beredda att delta i de förhandlingar i riksdagen som hör riksdagsarbetet till. Men syftet måste vara att åstadkomma konstruktiva lösningar i sak, inte skenlösningar avsedda att rädda det ena eller andra partiets ansikte eller att undvika nyval. Kommer man än en gång att aktualisera lappskrivningar eller utflykter till Hagaparken eller försöka förhindra det ena eller andra partiet att fullfölja sina skattepolitiska strävanden på sikt, då kommer vi inte att stå till förfogande. Herr talman! Dagens socialdemokrati är en osäker socialdemokrati. Inte bara därför att den befinner sig i minoritet, vilket tvingar den att laga efter läglighet i stället för att driva en målmedveten politik. Utan också — och kanske framför allt — därför att den ideologi som är socialismens och socialdemokratins inte är anpassad till vårt utvecklade samhälle. Socialism är kollektivismens, centraliseringens och stordriftens ideologi. I dess tankesystem betraktas de enskilda arbetande människorna inte i första hand som självständiga individer. De åtgärder som väljs för att komma till rätta med brister i den ena eller andra samhällssektorn — och sådana brister finns det förvisso alltjämt gott om även i vårt välfärdsland — ges i regel en kollektiv utformning. Facket eller andra kollektiv skall utöva den rätt till medansvar och medinflytande som socialdemokratin säger sig kräva på den enskilde löntagarens vägnar. Någon eller några funktionärer för hyresgäströrelsen skall på bostadsmarknaden föra de enskilda hyresgästernas talan. Den enskilde görs till föremål för närgångna frågeformulär, som mals fram och tillbaka i jättelika datoranläggningar som spottar fram de analyser, vilka sedan läggs till grund för nya samhällsexperiment. Den enskilda individen inom de stora grupperna kommer alltför lätt bort i en sådan här hantering. Herr talman! Vi moderater har under de senaste åren talat om en ”ny individualism” i vårt samhälle. Begreppet har växt fram som en reaktion mot centraliseringen. Det finns, menar vi, i dagens Sverige en stark vilja till ökat ansvarstagande från den enskildes sida. En vilja till ökat oberoende, till större handlingsfrihet och mera valfrihet, men också till vidgat samarbete — ett samarbete och en solidaritet på det fria initiativets grund och inte på den ena eller andra kollektivanslutningens villkor. I de motioner som vi väckt till årets riksdag har den nya individualismens strävanden kommit till uttryck. Våra förslag anknyter till den vanliga människans önskemål på att få ta ett eget ansvar för sig och de sina. Till kravet på att inte vara beroende av blanketter och formulär, av regleringar och förordningar, av myndigheter och byråkrater. 1. Denna strävan efter utrymme för fritt handlande gör sig gällande på skatteområdet. Kritiken mot ett skattesystem som berövar löntagarna i genomsnittliga inkomstlägen större delen av deras inkomster har under de senaste åren skärpts i samma mån som växande löntagargrupper kommit underfund med skattetryckets direkta samband med prisstegringarna. Vad vinner vi på att bidragssystemet varje år byggs ut, om detta leder till att skatterna därmed blir så höga, att vi inte får tillräckligt mycket pengar kvar att leva på utan måste begära mera i bidrag för att klara oss, vilket i sin tur kräver högre skatter. Den karusellen är dyr. Den är onödig och på sikt skadlig. Skadlig för arbetsmoralen. Skadlig för skattemoralen. Gå ut och fråga, om ni inte vet det! 2. Det gäller bostadspolitiken. Varför skall den enskilda människans eget val av bostad inte få stå i centrum för samhällets bostadspolitik? Varför skall man bygga bostadspolitiken på dogmen att enskilda inte skall äga sin mark, inte äga sina hus? Att det är bättre att bo i höghus än i småhus? Varför vill man inte, eller vågar man inte, släppa loss den konkurrens som på alla andra områden anses vara nödvändig för att pressa ner kostnaderna och ge konsumenterna de produkter de önskar till lägsta möjliga priser? Varför skall kommuner, kommunala och s.k. allmännyttiga företag, vilka ju i praktiken visat sig bygga dyrare än enskilda producenter, svara för en växande del av vår hyreshusproduktion? Vad finns det för rimliga skäl att fortsätta på det här sättet? Fråga människorna vad de önskar! Bestäm inte uppifrån vad de skall önska! 3. Det gäller också markpolitiken. För oss är äganderätten även till mark en av de mest betydelsefulla faktorerna i en demokrati och i en hushållning byggd på fritt konsumtionsval. I stället för att försvåra borde man underlätta för människor att äga den mark som de vill bygga sitt hus på. Varför skall inte människorna hjälpas att forma sin egen fritid i en miljö fri från storstadens jäkt och stress? Vi måste satsa på att ge stadsbygdens familjer möjlighet att fostra sina barn nära den natur som vi människor ändå aldrig någonsin kommer att kunna frigöra oss ifrån. 4. Det gäller också familjernas valfrihet. Trots alla ambitioner har reformverksamheten på skolans område som bekant inte lett till de resultat vi alla hoppades på. Skolan har inte kunnat ersätta den grundläggande fostrande verksamheten i hemmen. Det är under de första åren barnen formas. Varför inte satsa på en familjepolitik som ger valfrihet och ökade möjligheter för båda makar att efter fritt val ge i varje fall barnens första levnadsår den personliga inramning som visat sig vara av så avgörande betydelse för den nya generationens utveckling? 5. Vår politik syftar till att skapa ekonomiskt oberoende människor. Vi vill stimulera dem att spara för olika ändamål för att öka deras valfrihet och självständighet. Vi vill hjälpa dem att bygga upp en egen trygghetsreserv — inte för att ersätta den trygghet samhället ger utan för att komplettera den med skydd mot allt det som ett samhälle och dess myndigheter aldrig kan skydda en enskild människa emot. 6. Det gäller också samspelet på arbetsmarknaden. Det kommer alltid att finnas vissa motsättningar mellan en anställd och hans arbetsgivare. Ofta är de konstruerade. Ofta är de förstorade. Men oberoende av detta måste det vara ett gemensamt intresse att minska klyftorna genom ett samarbete grundat på förtroende och ömsesidig respekt. Vi har en god grund att bygga på i vårt land, där arbetsfreden spelat en större roll för välståndsutvecklingen än någon annanstans i världen. Vi har all anledning att bygga vidare på den Saltsjöbadsanda som lade grunden för denna utveckling och fullfölja de traditioner som den nu avlidne landshövdingen Kurt Nordgren så sent som i somras försökte förverkliga i arbetsrättskommittén. Ingen kan vara betjänt av att genom lagstiftning skapa motsättningar. Vårt land har alla skäl att dra slutsatser av erfarenheterna från strejkernas Storbritannien. Vi anser också att arbetstagare och löntagare inte bara skall bli delaktiga i inkomstutvecklingen i landet utan även i förmögenhetsbildningen. Det går att bygga upp vinstandelssystem som ger den enskilde arbetstagaren större trygghet och större medansvar i det företag där han arbetar och som förstärker känslan av gemenskap med och i företagen. Våra krav om en utredning härom har riksdagsmajoriteten som bekant år efter år tillbakavisat. Den har nu äntligen tillsatts. Men tar man del av direktiven, får man än en gång bekräftat att det inte främst är de enskilda löntagarnas intressen socialdemokratin vill tillgodose utan kollektivens. 7. Det gäller rätten till eget privatliv, till mänsklig integritet. Det ena datorsystemet efter det andra byggs upp, främst inom statsförvaltningen. Genom lagringen av detaljerade personuppgifter och genom inbördes koppling av olika datorsystem finns det risk för att den enskildes rätt till privatliv och skydd mot obehörig nyfikenhet kan urholkas på ett sätt som vi aldrig kan acceptera. Att bygga ut sekretesskyddet ger inte tillräckliga garantier mot missbruk. Vi vill grundlagsskydda den enskilde individens integritet. Myndigheternas rätt att samla in och spara informationer om enskilda människor i de stora datoranläggningarna måste begränsas. 8. Det gäller också vår demokrati och dess vitalitet. Det finns i dag —- det kan inte bestridas — ett avstånd mellan väljare och valda. Det måste förkortas. Politiken på riks-, landstingsoch kommunalnivå måste öppnas för människorna och bli mera mottaglig för deras önskemål och krav. Det som häromdagen hände i Luleå ger mig för övrigt anledning att rikta en andra fråga till statsministern. Då jag ställde min första fråga var statsministern ute. Tar herr Palme avstånd. från den maktkoncentration som de tre socialdemokratiska kommunalråden i Luleå tillförsäkrat sig i strid mot hittills vedertagna allmänna principer för vårt kommunala folkstyre? 9. Det gäller slutligen den välståndsutveckling för vilken vårt näringsliv — företagare och anställda — bär ansvaret. Mänsklig uppslagsrikedom och initiativkraft måste framdeles som tidigare ges spelrum. Det är framför allt inom de många hundra tusen små och medelstora företagen runt om i landet som nya idéer och nya tankar omsätts i resultat. Men nu har nyföretagandet stagnerat. De många små glömmer regeringen alltför lätt bort. Den socialdemokratiska näringspolitiken är i stor utsträckning en näringspolitik för de stora och för de allra största. Få stora är som bekant lätthanterligare än många små. Den utredning som nu överser vår konkurrenslagstifning måste ta sin uppgift på allvar. Det har svept en fusionsvåg genom det svenska näringslivet. Den möts — tycks det mig — med gillande av regeringen. Skickliga finansmän bygger upp nya bolagsimperier. I ett slag förs företag över från den ena ägargruppen till den andra utan att ny sysselsättning skapas eller förutsättningarna för verklig expansion och nyföretagande i vårt näringsliv förbättras. Det finns all anledning att se närmare på det här fusionsraseriet. Vi tror inte att bollandet med företag på sikt gagnar den fria konkurrens som garanterar konsumenterna de bästa produkterna till de lägsta priserna. Och vi tror inte heller att detta i längden är bra vare sig för initiativkraften i näringslivet eller för den fria företagsamhetens system, som vår blandekonomi bygger på. Herr talman! Jag har starkt sammanfattat redovisat det grundläggande synsättet i de flesta av våra partimotioner. Vi har där fört fram en politik som möter kraven från dagens svenskar. Krav som vi menar att begreppet ”den nya individualismen” är ett uttryck för. Ett oppositionsparti har starkt begränsade resurser, inte minst om man jämför med vad som står ett regeringsparti till förfogande. Våra förslag kan naturligtvis inte i alla sina detaljer vara perfekta och genomarbetade. Men vi har stakat ut huvudlinjerna för en politik som säger nej till kollektivism, nej till centralisering, nej till en fortsatt utbyggd byråkrati, nej till onödigt och dyrbart krångel, till nya regleringar och nya begränsningar av den enskilda människans handlingsfrihet och rörelsefrihet. Det är den enskildes oberoende, trygghet och valfrihet — den enskilde som individ betraktad — som samhällsarbetet måste inriktas på. Den politik vi redovisat är en annan politik än den socialdemokratin står för. Det drar vi oss inte ett dugg för att säga. Tvärtom. Vi fullföljer vår uppgift som oppositionsparti genom att redovisa alternativ till regeringspartiet. Den linjen kommer vi att följa efter måttet av vår förmåga och självfallet efter måttet av det stöd som vi får från väljarna. Nu har ett och samma parti mer eller mindre ensamt styrt vårt land i mer än 40 år. Även om det partiet under hela den tiden i stort sett hade fört en mycket bra politik, skulle ett maktskifte för länge sedan ha varit behövligt. Varför? Jo, självfallet därför att en demokrati inte mår bra av att en hälft av svenska folket ständigt skall regera över den andra hälften. Det är inte nyttigt för demokratin att samma människor alltid fattar besluten och att samma människor alltid stängs ute från det avgörande beslutsfattandet. Och en ändring blir självfallet ännu mera angelägen, om det parti som utövar regeringsmakten har betydligt svagare underlag i parlamentet än partier som tillsammans förklarat sig beredda att överta regeringsansvaret. Dessa tre partier har i dag — detta förtjänar att åter och åter upprepas — 19 riksdagsledamöter mer än regeringspartiet. Det är mycket i dagens demokratier, där ofta bara en eller annan röst skiljer de olika grupperna åt. Regeringsskifte är och förblir därför ett viktigt mål för oss, framför allt med tanke på demokratins livskraft. Herr talman! Varken riksdagens kammare eller den här allmänpolitiska debatten utgör rätt forum för en diskussion om hur samarbetet mellan de tre icke-socialistiska partierna skall bedrivas. Men jag vill ändå, innan jag slutar, än en gång stryka under, att moderata samlingspartiet är berett att positivt pröva möjligheten att — om oppositionssidan därigenom för stärkes — ansluta sig till varje konkret förslag som de båda mittpartierna, vart för sig eller i förening, lägger fram inför riksdagen. Jag kan utan svårighet göra en sådan deklaration, eftersom jag vet — och det vet vi alla — att det bakom de tre partier som jag talat om står en alldeles överväldigande majoritet som eftersträvar en så enad icke-socialistisk front som möjligt, en front inriktad på att försöka byta ut det parti som har suttit för länge och ersätta det partiet med något nytt.

Herr talman! En partiordförandes beundrarpost har sina poänger. Jag fick ett mycket vältaligt brev häromdagen. ”Vi vill ha ett Sverige, ej Ryssland. Fattar du det? Vi vill icke ha kärnkraftverk, icke republik, icke riksdagshuset och dess fula öppnande. Vi vill ha tradition. Vi vill ha vaktparad, ståt. Vi vill ha arbetsgivare. De riktiga. Vi vill ha kvar § 32. Vi vill ha bort gnäll från jobbarna. Vi vill icke ha Palme.” Jag inbillar mig inte att jag skall kunna tillfredsställa en person med så helt bastanta uppfattningar. Kanske är det på sikt litet synd om det parti eller de partier som skall göra det rätt igenom. Det enda den här personen är osäker på är om han skall slå in eller slå ut min skalle en mörk kväll. Det enda jag i gengäld skulle vilja önska är att han lyssnade på några av de många människor som faktiskt har upplevt vad riksdagen och dess beslut har betytt för dem som enskilda människor i ett par olika lägen på senare år. Många av de människorna glömmer inte åren 1971 och 1972. Ekonomin gick i stå. Det drabbade de svaga hårdast. För en flicka eller grabb som slutade skolan fanns det nästan inga möjligheter att då få jobb med detsamma. Folk i sina bästa år kände sig förbrukade. Överflödiga. Många av dessa människor glömmer inte heller år 1974. Av rakt motsatta skäl. Nu kom det nya jobb. Också äldre och kvinnor togs emot med öppna armar av många företag. Fortfarande var arbetslösheten för stor. Fortfarande kände sig många stängda och en del drabbades även rent ekonomiskt. Men hoppet återvände hos många. Det blev fler jobb. Också ungdomar fick plats i arbetslivet. I hushållen behövde föräldrarna inte lika ofta säga till barnen ”vi har inte råd”. Vad gjorde då skillnaden mellan de två förlorade åren 1971 och 1972 och det förhållandevis mycket goda året 1974? Visst var det dystert ute i världen 1971. Men det var det också 1974. När 1974 gick in rådde oljekris och bensinransoneringar. Så försvann ransoneringarna, men kvar stod att svenska folket på ett år skulle bli 8 000 miljoner kronor fattigare, genom femdubblade oljepriser. Kvar stod att världsekonomin hade vänts upp och ner och kanske inte skulle landa på fötterna. Nej, 1974 fanns det sannerligen risk att det skulle gå illa då också - med fel samhällsekonomisk bedömning. Och här tror jag att vi har den avgörande skillnaden: 1971-1972 satt en regering som i stort sett kunde bestämma själv, med ett yttersta stöd av kommunisterna. 1971-1972 dog hoppet när finansministern bröstade av sin salva att det inte fick bli tal om en momssänkning eller en lättnad i marginalskatterna, vad oppositionen än hade för sig. 1974 var läget ett annat. Den gamla vanan satt väl i ännu för ett år sedan. Det hette från regeringsbänken: En momssänkning var ”socialt oacceptabel”. Men nu kunde inte regeringen längre bestämma på egen hand. Nu måste den lyssna också på andra. Resultatet blev sänkt moms och andra stimulanser. Vem kan nu efteråt förneka att detta — som man försökte förringa och förlöjliga våren 1974 — i hög grad var ”socialt acceptabelt”, att det var till fördel för löntagarna och alldeles särskilt för de svaga i samhället? Jag tror det här är lärorikt också för framtiden. Lärorikt i sak. Som Landsorganisationens tidning Fackföreningsrörelsen nu säger: ”Momssänkningen visade sig ju under förra året vara en betydligt effektivare stimulansåtgärd än de flesta föreställt sig och skulle åter kunna prövas.” Men det här är lärorikt också allmänpolitiskt. De år då ert parti hade tillräckligt stark ställning i riksdagen för att i praktiken självt kunna bestämma — då gick det inte bra. Det år då regeringspartiet tvingades öppna sig för synpunkter och förslag från andra — då gick det mycket bättre. En riktig handlingskraft från riksdag och regering föds inte självklart ur majoritet för ett parti. Det kan vara precis tvärtom. En regering med väldiga möjligheter att styra och ställa på egen hand kan också begå väldiga fel. En regering som tvingas söka bred förankring för sitt handlande kan få sin bild av verkligheten testad och kompletterad av fler än de egna, innan psykologiska låsningar begränsar synfältet. Den kan förmås att ta vara på goda förslag även när andra står för dem. Regeringen har därmed på sitt eget sätt hjälpt till att befria oss från kommunisternas tunga inflytande i riksdagen under förra mandatperioden genom att vända sig mittåt. Att detta är nyttigt för det svenska samhället visar 1974. 1975 får skriva sin egen historia. Det är då en huvuduppgift att klara Sverige undan den arbetslöshet som präglar industrivärlden i övrigt. Handlar regering och riksdag fel i den ekonomiska politiken kan vi snart nog ha över oss samma oerhörda problem som andra länder just nu brottas med: en snabbt växande arbetslöshet och samtidigt en inflation som galopperar. De fyra ekonomer som skrev sin rapport i slutet på hösten beräknade att arbetslösheten i Sverige kan komma att öka med nära 60 000 personer under loppet av 1975 om den nuvarande politiken ute i världen och här hemma skulle fortsätta. Visst har det efteråt kommit tecken på en omorientering. I Förenta staterna — som svarar för 40 26 av den sammanlagda produktionen i den västliga industrivärlden — har regeringen markerat att den vill växla spår. Men den skattesänkning som skall dra i gång hjulen genomförs med sin ena hälft i maj och med den andra först i höst. Innan den —- om den nu helt går igenom — har gjort sin verkan i den amerikanska ekonomin och kunnat fortplanta sig genom västländerna till Sverige kan hela 1975 hinna gå. Därför kan vi inte bara sitta och vänta på att andra regeringar skall sätta in tillräckliga stimulanser. Vi måste också stimulera själva, mer än regeringen hittills visat att den vill göra. Den från årsskiftet sänkta statsskatten ger en första stimulans. Det har de allra flesta kunnat avläsa på sina löneremsor under den gångna veckan. I kommuner med ända upp till tre kronors kommunal skattehöjning har det faktiskt blivit en sänkt skatt för löntagare i de vanliga inkomstlägena. Och i Göteborg och ändra folkpartiledda kommuner, där man icke höjt kommunalskatten, kan en mycket betydande skattelättnad iakttas. Nu måste vi fortsätta. Det kan ske i etapper. Börja med att lätta på kreditbromsen, som vi krävde redan i höstas. Då måste man ta utlandslån, så att också de mindre företagen kan klara sin kreditförsörjning. Då måste man sätta in stöd till företagens produktion för lager. Då måste man släppa loss investeringsfonderna generellt. Och det finns en särskild paragraf för det ändamålet, som inte har använts under hela 1970-talet. Det finns ingen anledning att företagen skall gå upp och böna i kanslihuset när de vill använda sina pengar för att bygga ut produktionen i ett läge som det nuvarande. Sedan kan det bli dags att ytterligare förbättra för hushållen. En tillfällig sänkning av momsen kan vi pröva på nytt. Men först — eller senast i den vevan — bör barnfamiljerna få en förstärkning genom de allmänna barnbidragen, som annars blir allt mindre värda när penningvärdet faller. Bättre stöd till den kommunala barnomsorgen måste vara en viktig del i stimulanserna nu liksom i mer permanenta åtgärder. Det finns i dag ca 800 000 förskolebarn i Sverige. Ungefär hälften av dem behöver tillsyn när föräldrarna är ute i yrkesarbete. För att täcka behovet kommer det i år att finnas 72 500 daghemsplatser och 54 000 platser i familjedaghem =— alltså totalt 126 500, som kan jämföras med de 800 000. Det behövs således många fler daghemsplatser. Småbarnsföräldrarna skall ha rätt att fortsätta sitt yrkesarbete och ändå känna trygghet för att deras barn får en god och stimulerande vård. Vi måste sedan göra mer för att inte ett växande antal ungdomar skall stängas ute från arbetslivet när nyanställningarna kanske blir färre än de var i fjol. Jag tror att vi alla här i kammaren någon gång har mött ungdomar som säger ungefär så här: Ni kostar på oss nioårig skola. Ni ställer upp med plats i gymnasieskolan om jag vill utnyttja den. Ni betalar tiotusentals kronor för att jag skall kunna få en ännu bättre utbildning om jag föredrar det. Och sedan, när jag skaffat mig all den här kunskapen, är det som om ni inte vore särskilt intresserade av om ni får användning för min arbetskraft och mina kunskaper. Är inte det bra konstigt? De som säger så ger naturligtvis en vrångbild — de vuxna är i själva verket mycket intresserade av att de unga skall få ett arbete. Men vi måste ge dem rätt i att ansträngningarna kunde vara större. Jag tror därför att det är dags att vi på allvar frågar oss om vi nu inte borde kunna ställa ut en förpliktande garanti för ungdomar att få utbildning eller jobb. Det är inte så konstigt som det låter. Sammanför det som i dag redan görs för att ge ungdomarna yrkespraktik och yrkesorientering med varvad utbildning och uppsökande verksamhet från arbetsförmedlingar och SYO-konsulenter. Det är redan en ganska imponerande verksamhet. Men fyll sedan ut luckorna så att vi till varje flicka och pojke under låt oss säga 25 år kan säga: Vi ger dig garanti för att du skall få ett meningsfullt arbete eller en meningsfull utbildning. Oavsett om du slutar efter den nioåriga grundskolan eller väljer att fortsätta några år ytterligare skall du ha rätt att bli anvisad ett arbete. Och väljer du att senare, före 25, fortsätta din utbildning skall vi också ge dig rätten att verkligen få en utbildningsplats. Hur skulle det fungera? När eleven lämnar skolan gör man upp om ett sammanträffande ett år senare. Den som inte själv kommer till arbetsförmedlingen den dagen skall arbetsförmedlingen söka upp för att ta reda på hennes eller hans situation och erbjuda ett arbete eller fortsatt utbildning. Skall vi klara arbetslösheten och dämpa inflationen måste vi också skapa goda förutsättningar för en framgångsrik avtalsrörelse. Sänkningen av marginalskatterna har underlättat för 1975. Nu återstår att klara ut förutsättningarna även för det andra året i vad som tycks kunna bli en tvåårig avtalsuppgörelse. Då är besked om skatterna helt avgörande. I det sammanhanget är överenskommelsen med kommuner och landsting en viktig bit. Från folkpartiet anser vi det särskilt värdefullt att landstingen nu får betydande förstärkningar av sin ekonomi. Det ser vi som en viktig framgång för vårt mångåriga arbete för en mänskligare vård. Ingenting kan vara mer angeläget än att ta väl hand om dem som drabbas av sjukdom. De gamla och de svårt sjuka måste komma i främsta rummet. De har rätt till den värme och den omsorg som görs möjlig med mer personal. Folk skall inte behöva stå i långa köer och riskera att få sin hälsa ytterligare försämrad. Betydligt mer måste satsas på de eftersatta vårdområdena, som reumatikervården och insatser för rehabilitering. De människor som har det svårast skall inte behöva ta den värsta stöten när ekonomin kärvar. Tvärtom skall de garanteras god omsorg. Finansministerns bud i december gav inte landstingen det utrymme för deras egna planer på en sådan mänskligare vård som de önskade. Men får kommuner och landsting nu möjlighet att föra en ansvarsfull politik för framför allt de gamla, de sjuka och barnen, kan man också räkna med att de är återhållsamma med skattehöjningar 1976 och 1977. Det ger i sin tur en av förutsättningarna för en framgångsrik avtalsrörelse. Att få en bra uppläggning av statsskatten 1976 är en uppgift som återstår att klara. Dagens snabba inflation ställer många vedertagna begrepp på huvudet. Inkomstlägen där förr man var ense om att ”höginkomsttagare” fanns rymmer nu ”låginkomsttagare”. De beräkningar som gjorts för 1976 visar, att det stora flertalet heltidsoch helårsarbetande — hela 53 96 —- då kommer att ha en årsinkomst om 40 000-60 000 kr. Den vanligaste inkomsten för helårsarbetande beräknas 1976 ligga litet över 50 000 kr, De som arbetar inom låglönebranscher — t.ex. textilindustrin — närmar sig snabbt 40 000 kr. i årsinkomst. Det är ändå försiktiga beräkningar. När man gör upp skatteskalorna för 1976 måste självfallet riksdag och regering utgå från beräknat löneläge och penningvärde det året, inte från gamla, numera felaktiga, föreställningar om var lönerna ligger. Annars går det ju inte att få löntagarorganisationerna med sig. För en löntagare i de vanligaste inkomstlägena innebär förslaget från skatteutredningen faktiskt höjd skatt 1976, om man tar hänsyn till hur inflationen kan väntas verka. Folkpartiet accepterar inte att den sänkning av marginalskatten som vi säkrade på Haga för 1975 förfuskas 1976. Det måste vara möjligt för människor i vanliga inkomstlägen att av egen kraft förbättra sin standard. Det är också förutsättningen för att inflationen skall kunna hållas tillbaka. Vi är alltså bara med på en skatteomläggning som bevarar för 1976 vad vi vann i samband med Haga för 1975. Men får vi en sådan skatteomläggning, då tvekar vi inte att ta vårt ansvar för att finansiera statens verkliga inkomstbortfall. Det är faktiskt på politikernas agerande det nu beror om 1975 och 1976 skall bli goda år, som ger oss förutsättningar att ta itu med kvarstående brister och kraft att möta de stora framtidsproblemen. Samarbete för att säkra framgångsrik kamp mot arbetslöshet och inflation kan ske utan att man från någon sida behöver uppge sina grundidéer. Större är inte de politiska värdeskillnaderna. Tvärtom. Lyckas vi hålla nere arbetslösheten och hålla uppe penningvärdet, kan vi sedan med större tydlighet diskutera verkliga skiljelinjer i synen på det samhälle som vi skall skapa. Vi kommer inte att dölja vår liberala syn och vad vi anser att den bör innebära de närmaste åren. De demokratiska värdena skall försvaras — demokratin förnyas och fördjupas. Det är för oss den allra viktigaste uppgiften. Närdemokratin är vår metod. Vi har faktiskt så småningom fått de flesta med oss på att demokratin skall gälla mer än de allmänna valen. Ändå tycker sig fortfarande många, många enskilda människor fastna i en snårskog av former, fördomar och fantasilöshet. Jag syftar inte på de sura kverulanterna, utan på dem som gillar ett rättvisare samhälle. De söker sin rätt eller vill hävda sin mening. Den gamla sortens överhet är kanske borta. Men känslan av att vara utlämnad finns kvar inför ett opersonligt och, som de tycker, teknokratiskt samhälle. Där finns föräldrar och elever som vill göra om en del i sin skola — men som finner att centrala bestämmelser sätter stopp. Där finns pensionären som skulle behöva hjälp — men som inte vet vart han eller hon skall vända sig bland alla organ och förvaltningar i den nya storkommunen. Där finns hyresgästerna som tänkt förbättra i sitt område — men som snart nog upptäcker att det inte är mycket de får göra på egen hand. Där finns uppfinnaren som konstruerat ett spjäll som sparar mängder av olja i pannorna —- men som inte kan finna ett statligt organ som ens vill lyssna på honom. Tål demokratin — det frågar jag mig — att de här och många, många andra upplever att de ställs utanför så som det fortfarande sker alltför ofta? Nu får det inte räcka med allmänt tal om medborgarinflytande. Nu måste vi börja genomföra konkreta reformer. Då behövs det lokala styrelser — kommundelsråd — som väljs direkt av dem som bor i kommundelen. Statens förbud mot sådana kommundelsråd måste bort. Fria organisationer på miljöområdet måste få bättre stöd och större lagliga möjligheter att agera. Den falska föreställningen måste väck i arbetslivet, att de anställda inte skulle ha ambition att göra en helgjuten arbetsinsats om de inte hela tiden kommenderas och övervakas. Det är därför som § 32-principen skall bort. Vi måste genomgående skapa mer av närhet i vårt samhälle. Hur skall den löntagare som styrs av datorprogram, som andra gjort upp, eller som dag efter dag tvingas syssla med samma detalj "kunna känna verklig arbetsglädje? Hur skall den elev som tvingas byta rum nästan varje lektion i en bullrig storskola kunna känna studieglädje? Hur skall den familj som inte känner ens sina närmaste grannar i höghusområdet kunna se möjligheter att skapa en mänskligare miljö? Den lilla skalan borde kunna bli en gemensam nämnare för handfasta åtgärder för en mänskligare miljö. Vi kan ju inte lägga ner de stora industrierna eller de stora lasaretten. De behövs. Men vi kan ge bättre villkor för företag som inte är stora. I många små företag finns arbetsglädjen och närheten på ett naturligt sätt. Där behöver inte det dagliga umgänget konstras till. Vi måste se till att de små företagen inte skall behöva se som enda utväg att köpas upp av de stora. Vi kan också i storföretag dela av mindre verkstäder, där en grupp av anställda mer kan rå sig själva och kan se resultatet av sitt arbete. Vi behöver inte riva felbyggda bostadsområden. Men vi kan se till att de som bor där får rätt att skapa om sin miljö — plantera gröna växter i stället för den svarta asfalten, göra iordning gemenskapslokaler för sig själva och barnen. Vi kan hjälpa till att bygga upp kontakter så att de får lära känna varandra. Och vi kan se till att de som bor i. området kommer till tals när planer dras upp, när skolan ordnar fritidsverksamhet och daghemmet lägger upp sin verksamhet. För allt detta skapar samhället ramen. Sedan är det människorna själva som måste göra det. Då behöver vi inte kasta bort de väldiga pengar som har satsats på stora skolor. Vi kan inom dem skapa en mjukare miljö och större närhet. Plåtskåpet i korridoren får inte vara elevernas enda fasta punkt. Vi kan bygga om de trista skolgårdarna med hjälp av förslag från eleverna, och vi kan ge mer meningsfulla aktiviteter än att bara rita upp en rökruta i asfalten. Att på det sättet arbeta med den lilla skalan är inte några drömmerier om återgång till ett byarnas självhushållande samhälle. Det är inte fattigdomen vi vill ha tillbaka. Den industriella utvecklingen har lyft människor ur misär och elände. Det är inte inskränktheten och de låsta familjemönstren vi skall återskapa. Den ökade rörligheten har av många, många upplevts som frigörelse och har minskat förtrycket av kvinnorna. Det är inte blicken ut över världen som skall vändas till nationell slutenhet. Tvärtom behöver vi öppna konstlade gränser mellan nationerna och öppna våra sinnen för dem som verkligen lider av världens vånda. När jag talar om den lilla skalan, handlar det om något helt annat än bysamhällets slutenhet. Uppgiften är att gå in i verkligheten sådan den ser ut och göra den mänskligare. Det senaste årets energidebatt visar att det är både möjligt och angeläget att ta viktiga framtidsbeslut i samråd med medborgarna, inte över huvudet på dem. I riksdagens energibeslut i vår måste ingå som en viktig del att garantera öppen insyn i den framtida energipolitiken. Vi måste ge större plats åt de fristående grupperna, de fritt arbetande forskarna och de varnande rösterna. Många människor anser på goda grunder att tekniker och planeringsorgan inte gjort tillräckligt för att få fram alternativ. Debatten om hur mycket energi vi behöver förbruka är kanske det bästa exemplet. När vi från folkpartiet först förde fram sparkraven mötte vi misstro, även från regeringen. Steg för steg har nu en annan inställning arbetat sig fram. Det som i går var omöjligt och orealistiskt är faktiskt i dag högsta visdom. För framtiden måste vi dock skapa bättre garantier för allsidighet och alternativ innan planerna är mer eller mindre låsta. Insyn och öppenhet är två viktiga krav. En fri, oberoende och uppkäftig forskning som kan ifrågasätta makthavarna och dagens sanningar — det är det bästa botemedlet mot förstelning och enögdhet. Därför behövs ett fristående energiforskningsinstitut, och jag är glad att Vetenskapsakademien nu tar upp det på egen hand när staten inte vill göra sitt. Vi får senare i vår rika tillfällen att utförligare diskutera energifrågan. Sedan folkpartiets samråd nu avslutats kommer vi om några veckor vid ett möte med vårt förtroenderåd från hela landet att lägga fast hela vår grundlinje. Men på en punkt är vi redan nu säkra: Insatser som pressar ned ökningen i konsumtionen av energi är fördelaktiga. De minskar påfrestningarna på miljön, sparar pengar och ökar valfriheten för framtiden. Valfriheten betyder också att vi söker oss fram till ett samhälle där individen bedöms efter sina personliga egenskaper och inte efter vilken grupp man tillhör. Då måste diskrimineringen av kvinnorna brytas. Riks dag och regering skulle kunna ge ett konkret bidrag till det internationella kvinnoåret genom att 1975 anta en lag mot könsdiskriminering. Det liberala engagemanget för rättvisa åt kvinnorna startade inte med kvinnoåret och slutar inte med kvinnoåret. Men vi skulle vara glada om många tog tillfället i akt att under 1975 engagera sig för konkreta åtgärder för att bryta den diskrimineringen, så att vi slipper bli nedröstade av en så kompakt majoritet när vi för fram kravet på en sådan lag. Vi måste göra betydligt mer för barnen — det ingår just i denna valfrihetens tanke. De måste få umgås mer med sina föräldrar genom att den dagliga arbetstiden steg för steg förkortas till sex timmar. De bör ges rätt till den stimulans som ett väl fungerande daghem kan ge. De skall också få ha sina föräldrar kvar hemma en stund extra på morgonen när något känns tokigt. Det går att klara med flexibel arbetstid på många, många håll. Barnen har också rätt att begära att deras föräldrar slipper stora ekonomiska bekymmer för att klara vårdnaden. Därför är det så viktigt med ett rejält vårdnadsbidrag under de första åren. 300 kr. i månaden netto i handen för varje barn upp till tre år har vi angett som en rimlig start. Och det inte i en oviss framtid utan samtidigt som en mera permanent skatteomläggning genomförs 1977. ”Ibland stöter man på en märklig uppfattning att så snart man blir pensionär blir man en annan sorts person.” Det konstaterade en äldre tjänsteman i en intervju i Dagens Nyheter häromdagen. Visst har han rätt. Det är en märklig uppfattning att en människa plötsligt skulle bli helt annorlunda bara därför att han eller hon passerar ett visst åldersstreck. Vi minns hur vi möttes mest av undran, när vi från folkpartiet först vände oss mot den här synen i slutet på 1960-talet och i stället krävde rörlig pensionsålder för att ge den enskilde valfrihet. ”Rörlig pensionsålder — vad är det för konstigt?” Men så småningom nappade tunga fackliga organisationer. Och nu är vi snart där. I vår kan riksdagen bekräfta det vi fick igenom i Hagaöverenskommelsen: att den rörliga pensionsåldern skall införas samtidigt med sänkningen till 65 år den 1 juli nästa år. Det är en stor sak men ändå bara en start för vad vi vill åstadkomma. Det gäller ju inte endast att få sluta jobba före 65 med hyfsade ekonomiska villkor eller att få trappa ner yrkesverksamheten steg för steg. Det gäller också att få arbeta efter 65 om man så önskar — kanske inte alltid i samma jobb som förr och kanske inte heltid men ändå ha kontakt med yrkeslivet och tjäna en slant extra, som inte får beskattas bort till så stor del som i dag. Som en pensionär uttryckte det i en tidningsintervju: ”För oss äldre blir det ibland litet stressigt. Kunde man få andra och inte så hetsiga arbeten skulle nog flera av oss kunna stanna i jobbet t.o.m. upp i 70 årsåldern.” Arbetsmarknadsministern får nu ta vid när socialministern har gjort sitt, och företagen måste känna sitt ansvar. Annars blir det ingen verklig När vi arbetar för denna valfrihet siktar vi samtidigt längre. Rakt genom samhället och livet bör vi öppna för den enskildes önskemål. Mitt i det låsta svenska arbetslivet går många, många och drömmer om ett annat tillstånd. Den drömmen handlar just om valfrihet. Den handlar om att kunna söka sig fram till ett yrke som man tycker att man passar för, att kunna göra sina erfarenheter och sedan byta till något annat, att känna att man inte är låst utan att det finns nya, stimulerande möjligheter. Den drömmen handlar också om att kunna växla livsinnehåll, att under några år arbeta ensam, så bilda familj och kanske tjäna ihop till ett hus för att sedan under en tid låta barnen få en huvudroll. Därefter vill man kanske satsa mer på det jobb man trivs med för att senare något år gå tillbaka till studier. Drömmen handlar om att kunna få utrymme för annat vid sidan av jobbet, kunna ta ut en längre sammanhängande ledighet någon gång, kunna känna friheten att själv avgöra hur man skall förlägga sin arbetstid. Klyftan är ännu bred mellan denna dröm om ett valfrihetens och rörlighetens arbetsliv och den verklighet som ungdomar möter i dag, när de går ut i arbetslivet. Det är den klyftan som vi har till uppgift att överbrygga. Vi hänger oss inte som politiskt parti åt några orealistiska drömmerier. Det är människornas egna drömmar om valfrihet — i stället för låsningar och påbud — som vi gör till en liberal föresats att förverkliga.

Herr talman! Det internationella kvinnoåret började bra i Sverige. Städerskor satte undan skurhink och svabb och gick ut i strejk. På många håll tvingades man nu erinra sig vad deras arbete betydde. Städerskestrejkerna var aktioner för bättre löner och för människovärde. De kvinnor som förde dem och som till dels fortfarande tvingas strejka för demokratiska rättigheter har skapat respekt för sitt yrke och för dess utövare. De förtjänar att hedras. Deras aktioner ställde i blixtbelysning en rad av de ekonomiska och politiska frågor som i dag måste ägnas den största uppmärksamheten: kampen mot diskrimineringen av kvinnorna, lågavlönades och låginkomsttagares svåra läge, maktfrågorna på arbetsplatserna och lönarbetarnas demokratiska rättigheter, kampen mot de s.k. multinationella företagens växande makt. Löften och vackra deklarationer om jämställdhet kommer att flöda under det internationella kvinnoåret. Alla politiska partier talar om kvinnornas rättigheter, alla partier lovar sex timmars arbetsdag. Men när? Och med vilken lön? Löften utan gärningar är inte endast döda, de är direkt bedrägliga. Städerskestrejkerna har visat vad det handlar om. Arbetsköparna utnyttjar skamlöst gamla och nya fördomar om kvinnans ”plats i hem och samhälle” och om s.k. kvinnoyrken för att dubbelt upp exploatera en grupp lönarbetare. Genom att hålla nere kvinnornas löner kan kapitalisterna också hålla nere männens löner. Arbetande män och kvinnor har samma grundläggande intressen. Det internationella kvinnoårets paroller kan uppfyllas endast i klasskampen mot kapitalet. Kvinnorna i Sverige är alltjämt diskriminerade. Alla sidor av klasssamhällets orättvisor drabbar kvinnorna i förstärkt form. Kvinnorna har alltjämt som genomsnitt sämre utbildning, sämre jobb och sämre löner än männen. Merparten av kvinnorna är hänvisade till den del av arbetsmarknaden där deltidsarbete med beskurna sociala förmåner och låga löner dominerar. Kvinnorna utnyttjas som arbetskraftsreserv. Vårt parti anser det vara en självklarhet att kvinnorna skall ha rätt till utbildning och arbete på samma villkor som männen. De skall ha lika lön för likvärdigt arbete och en likvärdig befordringsgång. Alla barns rätt till daghemsplats är en jämlikhetsfråga för barnen och samtidigt en förutsättning för kvinnans förvärvsarbete. Behovet av en bättre barnomsorg från samhällets sida är skriande. Antalet platser i daghem, förskolor och eftermiddagshem är helt otillräckligt. Här finns kalla siffror som alla borde begripa. Och det finns en rad starka skäl för en ökad satsning som ingen torde kunna tillbakavisa i en öppen diskussion. Jag nämner här bara några av de viktigaste: 1. Alla barn måste ges en likvärdig start genom att beredas tillfälle till stimulerande sysselsättning, social kontakt och samvaro med andra barn och vuxna. Daghemsoch förskoleplatser åt alla barn ger ett naturligt komplement till föräldrarnas egna omsorger om barnen. Det är jämlikhetsargumentet. 2. Samhället måste underlätta kvinnornas deltagande i förvärvsarbete genom att tillhandahålla daghemsplatser till alla barn som behöver det. Det är arbetsargumentet. 3. Samhället måste ge alla föräldrar och alla barn den trygghet som det innebär att barnen får omsorg också före skoltid och efter skoltid. Barn skall inte behöva vara utlämnade åt otrygghet och risker. Det är trygghetsargumentet. För att ekonomiskt säkra den nödvändiga utbyggnaden av barntillsynen måste staten överta alla kostnader för barnstugeverksamheten. I första hand bör staten överta personalkostnaderna. Vpk anser det också nödvändigt med en lagstiftning som klart formulerar samhällets skyldigheter när det gäller omsorgen om barnen. Vi diskuterar inte om sjukvård lönar sig. Vi anser det självklart att sjuka människor skall ha all den vård som det är praktiskt möjligt att ställa till deras förfogande. På motsvarande sätt skall det vara med omsorgen om barnen. De måste ges all den omsorg som det är praktiskt möjligt att bereda dem. Att så ännu inte sker beror bl.a. på de starka konservativa värderingar som fortfarande dominerar uppfattningen om familjeoch modersrollerna. Dessa värderingar kallas ibland romantiska, men de leder i verkligheten till cyniska ställningstaganden och svåra problem för familjerna sådana de i dag existerar. Särskilt hårt drabbas ensamstående föräldrar och deras barn av denna reaktionära mentalitet. Den säger att alla skall klara sig själva, att egoismen bör prägla våra inbördes förhållanden. Detta predikas också ibland från kammarens talarstol. Samma kretsar som för fram dessa tankegångar har dock inget emot att staten av de många skattebetalarnas pengar ger gåvor och understöd 1. ex. till privata företag för att hålla deras profiter uppe. Men när det gäller utbyggnaden av barnstugorna, då mobiliseras alla de gamla fördomarna om individen vars fria utveckling skulle hotas av samhället. Förkortning av arbetstiden är också tvingande nödvändig för att befordra jämlikhet för kvinnorna. Sex timmar senast 1980 bör vara målsättningen. En kortare arbetsdag underlättar för män och kvinnor att gemensamt sköta hemarbetet och barnens fostran. En generell arbetsdag på sex timmar innebär att uppdelningen i heloch deltidsarbeten får minskad betydelse och banar väg för kvinnans ekonomiska frigörelse och jämställdhet på arbetsmarknaden. Sextimmarsdagen skall gälla alla, män som kvinnor. Det allmänna skälet för dess nödvändighet är den ökade pressen och hetsen i arbetet, som tillsammans med förlängda restider försvårar människornas liv och slår ut många i förtid. Låga löner, låga inkomster är ett problem inte bara för städerskor, inte bara för kvinnor, även om dessa utgör en majoritet av låglönearbetarna. Det finns också många manliga lönearbetare som ligger under låglönegränsen, om man nu drar den t.ex. vid av LO i avtalsrörelsen uppställda 20 kr. per timme. Det betyder 40 000 kr. om året. Under denna gräns beräknas — som framgår av den tabell som nu visas på bildskärmen —- fortfarande år 1976, alltså nästa år, befinna sig över 1 600 000 löntagare eller 46 26 av samtliga. Under 30 000 kr. i årsinkomst beräknas ligga över 1 100 000 löntagare eller 32 26 av samtliga. Dessa siffror bygger på beräkningar gjorda av statistiska centralbyrån och avser alltså det troliga läget nästa år, alltså efter avtalsrörelsen. En mycket aktiv insats i avtalsrörelsen från lönarbetarnas sida kan ju förändra läget till det bättre. En stor del av dessa låglönearbetare arbetar inte på heltid och på helår. Orsakerna är flera, framför allt brist på jobb. Men även av de helårsoch heltidsanställda beräknas nästa år, 1976, över 100 000 ligga under 30 000 kr. i årsinkomst och nära en halv miljon under 40 000 kr. Jag har nämnt dessa siffror som en bakgrund till den aktuella skattedebatten. Det finns som bekant flera förslag som framlagts inom 1972 års skatteutredning. De följer två huvudlinjer. Den ena är att ge en minskning av statsskatten enligt en krontalslinje med ett lika stort belopp på inkomster mellan 30 000 och 100 000 kr. Den andra linjen är att väsentligen se till att sänka marginalskatten. Det innebär en större minskning av statsskatten vid t.ex. 80000 kr. än vid 30 000 kr. För krontalslinjen har uttalat sig LO, socialdemokraterna, centern och vpk, för den andra linjen TCO, Arbetsgivareföreningen, moderaterna och folkpartiet. Vpk skiljer sig från de övriga i ”krontalsgruppen” genom att vi inte anser det befogat med någon skattesänkning alls över 100 000 kr. Där vill vi sätta stopp och kräver i stället en skärpning. Inom ramen för anslagna 4 miljarder kr. får vi då pengar över, som vi sätter in för skat tesänkningar under 30 000 kr. Där behövs de. Det är flera saker som är anmärkningsvärda i dessa skatteförslag. Folkpartiet vill inte acceptera krontalslinjen, men har inget i detalj redovisat eget förslag. Man uttrycker emellertid sympati för ett förslag som går ut på att de många löntagare som ligger under 30 000 kr. — nästa år alltså — praktiskt taget inte får någon skattesänkning alls. Det är således folkpartiets inställning till låglönegrupperna och deras problem, vilket det kan vara nyttigt för dessa grupper att komma ihåg. När det gäller finansieringen vill LO, socialdemokraterna och vpk lösa den frågan genom en höjning av arbetsgivaravgiften med 2,6 96. 'De borgerliga partierna vill bara finansiera en mindre del av skatteomläggningen genom bl.a. höjda skatter på sprit och vin, öl och tobak. I övrigt litar de på inflationen. Det är en märklig och utomordentligt avslöjande ståndpunkt med hänsyn till vad hela denna skatteomläggning egentligen handlar om enligt både socialdemokraternas och de borgerliga partiernas mening. Ordet skatteomläggning bör betonas. Det handlar inte om någon egentlig skattesänkning. De övriga partierna förutsätter ju att höjningen av arbetsgivaravgiften skall, som det heter, beaktas i avtalsrörelsen. Deras tanke är att vad arbetsköparna betalar i höjd avgift skall de dubbelt upp slippa betala i lönehöjningar. Arbetsgivaravgifterna får dras av vid taxeringen.

I fullständighetens intresse bör nämnas att centern vill ta ut en del genom höjd bolagsskatt. Men i övrigt gäller för alla de borgerliga partierna att de genom den beskrivna metoden vill ge aktiebolagen nya stora skattelättnader. Det är den egentliga innebörden i deras förslag. Jag tror finansministern kan bekräfta att detta är vad de egentligen föreslår, fast de söker dölja detta under tal om inflationens effekt på skattesystemet. I själva verket framträder här de borgerliga partierna på ett utomordentligt utmanande sätt som förespråkare för bolagens intressen. Vänsterpartiet kommunisterna accepterar inte den här modellen för skatteomläggning, som innebär en direkt inblandning av statsmakterna i avtalsrörelsen. Vi hoppas att löntagarna genom en aktiv facklig kamp skall kunna använda skattereformen både för en höjning av sina reallöner och för en ökning av lönarbetarnas andel av produktionsresultatet på profitens bekostnad. Detta skulle ha underlättats om man i stället följt den metod vi länge förespråkat för en skattesänkning, nämligen att slopa mervärdeskatten på livsmedel. Då skulle man också ha motverkat den höjning av kommunalskatten som nu äter på förändringen i den statliga skatten. Företagen betalar ju redan nu in de anställdas skatter. Om man kallar detta direkt statsskatt eller allmän arbetsgivaravgift ändrar ju i och för sig ingenting. En skatteomläggning som begränsar sig till detta namnbyte är alltså rätt ointressant. Det avgörande är naturligtvis efter vilka grunder skatten beräknas och tas ut. Där har vi länge förespråkat en grundläggande förändring: från beskattning av konsumtionen till beskattning av produktionen, från skatt på arbetslönerna till skatt på råvaror, energiförbrukning, omsättning. I detta sammanhang bör man också ta upp hela frågan om sammanslagning av de kommunala och statliga skatterna till en enda statskommunal skatt. Skattefrågorna vad gäller löntagare, företag och kommuner hör alltså ihop. De kan inte lösas genom arbete i tre skilda utredningar. Jag har redan tidigare tagit upp frågan om en sammanslagning av de tre skatteutredningarna, men fått ett negativt svar. Det skulle vara intressant att få veta om det nu finns större gehör hos herr Sträng för detta förslag. En rad av de frågor som har att göra med lönarbetarnas ställning på arbetsplatsen aktualiserades också genom städkonflikten. Det multinationella ASAB har kunnat utnyttja sin ställning som arbetsköpare för att under avtalstiden pressa upp arbetstakten och i realiteten minska betalningen. När städerskorna protesterade mot detta och krävde högre löner, tvingades de utnyttja lönarbetarnas avgörande vapen, strejken. ASAB svarade, i kraft av sin arbetsköparställning och utnyttjande — hör och häpna — den nya lagen om anställningsskydd, med avskedanden. Maktförhållandena på arbetsplatserna avgörs av kampen mellan kapital och arbete. Makt på sina arbetsplatser måste de arbetande själva erövra. Socialister kan inte godta någon annan målsättning än att arbetet skall ge hela makten över produktionen. Någon likställighet mellan kapital och arbete kan inte accepteras som mål. Endast socialismen kan garantera de arbetande verklig makt över arbetsplatserna, eftersom först då kapitalets makt är bruten. Lagarna återspeglar produktionsförhållandena, ägande och makt i samhället. De har ofta en sådan utformning att de inskränker lönarbetarnas frioch rättigheter och underlättar kapitalets utsugning. Därför har vi alltid bekämpat § 32, som skrivits av arbetsköparna men av arbetsdomstolen getts kraft som lag. Lagar kan också underlätta lönarbetarnas kamp. Därför har vpk under en rad av år krävt att § 32 och jämförliga paragrafer för statsoch kommunalanställda skulle förbjudas. Därför har vi krävt att rätten att genom de fackliga organisationerna förhandla i alla frågor, rätten att tillgripa strejk och rätten att på arbetsplatserna bedriva agitation, propaganda och mötesverksamhet skall skrivas in i grundlagen. En bred demokratisk rörelse på arbetsplatserna kräver avgörande förändringar när det gäller maktförhållandena arbete mot kapital. Totalt avskaffande av § 32 är ett steg. Andra måste följa. Det finns inget skäl att acceptera några som helst inskränkningar i lönarbetarnas rättigheter gentemot kapitalet. Fullständig insyn, fullständig förhandlingsrätt, strejkrätt borde vara självklara rättigheter. Vetorätt för de fackliga organisationerna måste finnas när det gäller alla frågor som berör löneformer, arbetsmiljö och arbetsförhållanden i övrigt. Arbetarrörelsens långsiktiga målsättning — att arbetarna själva skall ta hand om och organisera produktionen — kan inte uppnås genom s.k. medinflytande eller s.k. medbestämmanderätt tillsammans med kapitalet. Det gäller att avskaffa kapitalägarnas ledande ställning både i företagen och i samhället. Det är också förutsättningen för en rationell ekonomisk politik, som ger de resultat folkets stora majoritet eftersträvar. Då måste den ekonomiska politiken bygga på planhushållning och samhällelig äganderätt till produktionsmedlen. Det som nu kallas planering i Sverige är ingenting annat än lösa spådomar som söker bygga på antaganden om de stora ekonomiska maktgruppernas handlande. Om det vore annorlunda, om statsmakterna verkligen bestämde den ekonomiska utvecklingen i vårt land, varför har då arbetslösheten undan för undan växt under det senaste årtiondet, varför har då inflationen och prisstegringen gått i allt snabbare tempo, varför har då produktionsökningen undan för undan saktat av? Eller är detta kanske en medveten politik? Enligt vår uppfattning är dessa företeelser en följd av de växande motsättningarna inom kapitalismens ekonomiska system. De kan bara avlägsnas genom att man avlägsnar själva det system som har alstrat dem. Det betyder inte att man skall avstå från att söka föra en ekonomisk politik som om möjligt påverkar utvecklingens riktning och tempo. Men det får inte göras utifrån illusioner om att ekonomin kan styras in i lugna vatten utan vågor, strömmar och stormvindar så länge de stora kapitalägarna härskar. Vad man kan göra är att stödja de arbetande folklagrens kamp för en ökad andel av produktionsresultatet och för bättre förhållanden. Därigenom påverkar man också ekonomin i en gynnsam riktning. Det finns därför absolut ingen anledning att vänta med sådana åtgärder som en förbättring av folkpensionerna, en höjning och indexreglering av barnbidragen eller en höjning av ersättningarna till AMU eleverna. Dessa reformer bör genomföras snarast möjligt. Vi kan inte förstå ett sådant argument — som vissa partier för fram — som att dessa nödvändiga insatser för en bättre fördelning skulle kunna skapa s.k. överhettning i konjunkturen, varför man måste uppskjuta dem. Partier som säger så har aldrig velat uppskjuta stöd till kapitalägarna! Alla vet att till den långsiktiga kris som i dag skakar stora delar av den kapitalistiska världen kommer att adderas en lång rad av periodiska ekonomiska kriser med växande arbetslöshet, fortsatt inflation och stora valutaproblem. Dessa kriser kommer också att drabba Sverige. Den förfinade teknik med vilken ekonomerna låtsas mäta den rätta tiden för s.k. stimulansåtgärder och de politiska partiernas taktiska spel med att söka komma först men inte för tidigt med det ena eller andra förslaget om ändringar av skatter och bidrag kommer ej att kunna avlägsna de krafter som skapar krisen.

Den ekonomiska krisen i de demokratiska industristaterna får en att allvarligt tvivla på att det nuvarande ekonomiska systemet är det rätta”, skriver de sju nobelpristagarna och efterlyser alternativ till västvärldens ekonomiska system. För socialister är detta ingen ny tankegång. Vi har alltid som en illusion avvisat tron på att det kapitalistiska systemet skulle kunna lösa folkens livsfrågor. Vi har krävt ett annat ekonomiskt system med en annan grundval och med andra värderingar. Ett sådant betraktelsesätt måste användas också i den aktuella debatten om energifrågorna. Kapitalistisk tillväxt är inte detsamma som höjd levnadsstandard för folkets flertal och ökad social nytta. I ännu mindre grad ger ekonomiska kriser, kronisk arbetslöshet och tilltagande inflation detta. Folkflertalet måste tillkämpa sig en förbättrad standard genom att fördjupa kvaliteten på varor och tjänster. Jag utvecklade rätt utförligt detta resonemang i höstriksdagens allmänpolitiska debatt. Varor skall inte framställas därför att de ger profit åt de kapitalistiska företagen, utan därför att de tillgodoser människornas behov. Det förutsätter en socialistisk samhällsorganisation, men redan i dag måste kampen tas upp för en långsiktig planering för ett energisparande samhälle. Det är ambitiöst och bra med sparprogram som lagts fram på energiområdet, nu senast av det socialdemokratiska partiet. Men det räcker inte. Det är ett sparande bara på marginalen. De s.k. marknadskrafterna, dvs. de kapitalistiska företagens jakt efter högsta möjliga profit, skall alltjämt få styra den ekonomiska utvecklingen. Det betyder produktion inte för nyttans, utan för den obegränsade ekonomiska tillväxtens, dvs. i sista hand profitens skull. Det är ett utomordentligt slösaktigt system, som bygger på rovdrift av både natur och människor. Det är ett utomordentligt energislukande system, som dessutom varken kan garantera full sysselsättning eller rättvis fördelning. Energifrågan är en nyckelfråga, och dess lösning förutsätter grundläggande förändringar av det nuvarande ekonomiska systemet. Energifrågans lösning kräver planhushållning, dvs. socialism. Ett avgörande inslag i varje effektiv energipolitik är att Sverige helt frigör sig från beroende av de imperialistiska intressena på energipolitikens område. Direkta leveransavtal måste upprättas med de länder som producerar och exporterar olja och annan energi. De stora multinationella bolagens makt över den svenska energiförsörjningen måste brytas. Hela energisektorn bör överföras i samhällelig ägo. Detta borde inte av den regerande socialdemokratin betraktas som en alltför djärv och nymodig politik, sett mot bakgrunden av att en statlig utredning redan 1947 föreslog förstatligande av oljehanteringen. Det behövs vidare en systematisk, långsiktig satsning på forskning, fri från privatkapitalets intressen, för utveckling av nya energiformer och energisparande metoder i produktion och konsumtion. När det gäller det konkreta ställningstagandet till kärnkraften i dagens läge anser vi att man måste uppskjuta byggande och igångsättande av ytterligare uranbaserade kärnkraftverk tills avfallsoch säkerhetsfrågorna lösts på ett betryggande sätt. Detta kan nu inte av någon med bestämdhet sägas vara fallet. Kärnkraftens ekonomi måste dessutom undersökas på ett mera noggrant sätt. Det finns risk för att här görs miljardsatsningar, som inte är ekonomiskt försvarbara. Sådant slöseri är ett hot mot sysselsättningen. Energifrågans internationella sida måste ägnas ökad uppmärksamhet. Vår kritiska hållning mot ett svenskt medlemskap i den s.k. oljeklubben har förstärkts genom de uttalanden som gjorts av USA:s utrikesminister Kissinger. Det kan inte vara något intresse för Sverige att bli knutet till en politik som av oljeproducerande u-länder uppfattas som aggressiv. Det kastar en skugga över vårt lands alliansfria politik på samma sätt som de egendomliga kombinerade anbuden av den svenska staten och storfinansen om vapenleveranser av Viggen och industriella investeringar gör. Sverige har, såsom många gånger påtalats, två ansikten inför folken i världen. Det ena är alliansfrihetens, solidaritetspolitikens, de folkliga opinionsrörelsernas ansikte. Sveriges andra ansikte är den imperialistiska ekonomins, det som uttryckes i den växande kapitalexporten och i svenska företags utsugning av arbetarna i olika länder. Kapitalexporten uppgick förra året till över 2 miljarder kr. Den borde enligt vår mening helt förbjudas när det gäller länder under kolonialt förtryck eller med rasistisk och fascistisk regim. I dagens läge med de stora valutaproblem landet har och det påstådda behovet av att ta upp utländska lån borde kapitalexporten helt inställas. Valutalagen bör möjliggöra detta. Det hänsynslösa sätt på vilket en svensk kapitalgrupp, Algotskoncernen, sökt utnyttja sin ställning i Portugal visar behovet av skärpt kontroll. Algotskoncernens lockout mot de portugisiska arbetarna har verkligen inte bringat någon heder över det svenska namnet ute i världen. Vår solidaritet är med de portugisiska arbetarna, inte med de svenska kapitalägarna. Herr talman! I övrigt anser vårt parti att regeringen omedelbart bör erkänna PRR, Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering, som den enda och rättmätiga representanten för folket i Sydvietnam!